Herr talman! Om de borgerliga partierna vinner valet i september kommer de att inrätta ett internationellt fartygsregister i Sverige. De mest profithungriga redarna har beställt registret. I Norge infördes samma typ av fiffelflagg för ett år sedan. Det är de mest profithungriga redarna som står för beställningen. I det ordvrängeri som trängt sig in i politiken kallas förslaget också för ”kvalitetsregister”. Låt mig beskriva vad denna ”kvalitet” är värd på ren svenska. Ett internationellt register skulle för Sveriges del innebära att den svenska arbetsrätten upphörde att gälla ombord på de fartyg som tillhör registret. Rättsuppfattningen skulle alltså ändras drastiskt. Medbestämmandelagen, förtroendemannalagen, lag om rättegång i arbetstvister liksom lag om skydd mot vräkning i arbetskonflikter upphör att gälla. Detsamma gäller lag om anställningsskydd, sjöarbetstidslagen och semesterlagen, lag om svenskundervisning för invandrare samt studieledighetslagen. Inte heller föräldraledighetslagen skulle gälla. Listan kan göras längre. Men, herr talman, jag kan nöja mig med att i likhet med sjöfolket konstatera att registret, om det infördes, skulle innebära en tillbakagång på kanske 100 år ur facklig och mänsklig synpunkt. Det som aldrig skulle få gälla på andra arbetsplatser tvingas igenom på fartyg i registret. Hotet betyder att det för de ombordanställda medlemmarna i Svenska sjöfolksförbundet skall stiftas en speciallag som tar ifrån dem strejk-, handlingsoch avtalsrätt på svenska fartyg i det internationella registret. Denna bakvända ”kvalitets”-förändring vore naturligtivs en ypperlig inkörsport för arbetsköparna i övrigt i Sverige. Detta är därför en fråga för hela den svenska arbetarklassen — ja, för alla medborgare över huvud taget i vårt land. Det är å andra sidan bra att de borgerliga partierna inte döljer alla sina kort före valet. Detta är en fråga där de tycks vara helt överens, — och nu vet väljarna vad de har att vänta. Socialdemokraterna och vpk har nu chansen att bilda majoritet för att kategoriskt och bestämt avvisa planerna på ett register. Det som oroar mig och mitt parti är att socialdemokraterna ändå är så pass undfallande. Den betänkandetext som jag har reserverat mig mot är alltför undfallande i fråga om redarkapitalets och borgarnas förslag. Det heter att utskottet inte är ”berett att förorda en internationell registerlösning”. Jag känner igen passusen från andra sammanhang. Den brukar betyda att regeringen så småningom luckrar upp sina politiska ståndpunkter. Så har det varit på område efter område i trafikpolitiken, där moderaterna så småningom fått regeringen på fall. För säkerhets skull vill jag fråga regeringens språkrör i sjöfartsfrågor: — Kan Birger Rosqvist lova att regeringen inte backar för redarnas och de borgerligas propaganda? Det vore bra att få ett rejält besked före valet — inte minst sjöfolket har rätt att få ett svar. Liksom i så många andra frågor berör detta också Sveriges anpassning till EG. Med regeringens anpassningsambitioner kan vi så småningom hamna i ett gemensamt EG-register. Vpk har under åren konsekvent försökt stoppa fiffelflaggen. Vi vet att vi har ett starkt stöd för detta. Den måste avvecklas — det skulle också öka möjligheterna att utan hyckleri föra kamp på det internationella planet mot alla typer av fiffelflagg, eller hur? Undfallenhet och låt-gå-politik gynnar enbart de rika och mäktiga. Ett offensivt agerande däremot skulle visa att Sverige vägrar att acceptera utsugarmetoder var de än förekommer. Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationerna nr 3 och 8, där just de frågor som jag har berört tas upp. Vpk har länge efterlyst en långsiktig strategi för svensk sjöfart. Med bästa vilja i världen kan inte regeringens förslag kallas särskilt långsiktigt. Tvärtom är det skandalöst att Hulterström och regeringen i övrigt släppt fram en proposition om 90-talets trafikpolitik, utan att behandla den svenska sjöfarten mera ingående än vad som har skett. Decennier av låt-gå-anda skulle nu ha kunnat vändas i sin motsats, men ännu syns ingen rejäl vilja till förändring från regeringens sida. Ändå måste man säga att något steg i rätt riktning har tagits, men, herr talman, det handlar faktiskt om att regeringen har pressats till de ställningstaganden som den nu har gjort, från sjöfolkets sida, från SIF och från politiska partier. Visst behövs det akuta insatser, men inte ens dessa hade sett dagens ljus utan att sjöfolket hade satt den press som jag har nämnt, på riksdag och regering under 1987. Det senaste årets vacklan och metoden att bolla sjöfartspolitiken till ömsom kommunikationsdepartementet, ömsom finansdepartementet har förvärrat situationen för sjöfolket och näringen. Särskilt har olika ministrars motsägelsefulla uppfattningar om ett särskilt register varit beklämmande. Ur beredskapssynpunkt är läget på sjöfartsområdet mycket allvarligt för Sveriges del. Vpk anser att redarnas kortsiktiga intressen i längden är oförenliga med de mål som riksdagen av och till har fastställt. Nationell suveränitet, tryggad miljö och samhällsekonomiska aspekter måste utgöra grundplåten i ett långsiktigt program för att rädda och bedriva svenskflaggad sjöfart. Vi upprepar kravet att en framtida tryggad försörjningsberedskap också måste utgå ifrån ett samhälleligt ägande av fartygen och ett ökat inflytande för de anställda. Vi menar att ett första steg skall omfatta tonnage i kustoch inrikessjöfart. Det skulle ge bra förutsättningar att också minska den skogsdödande landsvägstrafiken. Vi har begärt ett förslag från regeringen om detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 6 och 7. Det är alltså nödvändigt med en helhetssyn på trafikpolitiken. Åtgärder inom ett transportslag — eller brist på åtgärder — får konsekvenser inom andra. Fortsatta satsningar på tunga och miljöförstörande landsvägstransporter rubbar underlag och förutsättningar för såväl sjöfarten som järnvägen, dvs. just de mest energisnåla och miljövänliga transportsätten. Sjöfarten till och från Sverige kommer att skadas allvarligt om och när en Öresundsbro byggs. Ytterligare frakter skulle föras över till långtradare, med påskyndad skogsdöd och försurning som följd. Vpk har konsekvent agerat för att stoppa såväl Öresundsbron som övriga delar av ScanLink-projektet. Sjöfolket och miljörörelsen vet att de har stöd av vpk även i dessa frågor. Regeringens steg-för-steg-filosofi applåderas som bekant av ScanLinkkonsortiets folk, inte minst av herr Nicolin, som genom en bandupptagning fick komma till tals här i kammaren i en tidigare debatt. Den ekonomiska eliten känner sig så säker på att den får som den vill att den blivit styv i korken. Vi som vill att miljöhänsyn skall styra transportpolitiken kan bara dra en slutsats: det gäller att arbeta för en ännu starkare opinion mot linken och bron. Alla partier utom mitt eget, vpk, har sett till att Öresundsbrofrågan plockats bort från riksdagens dagordning före valet. Det kallar jag politisk feghet, herr talman. Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström har i en ledare i tidningen Sjömannen kommenterat sin och sitt förbunds syn på propositionen. I ledaren säger han att förbundet väntar sig mer av regeringen och riksdagsmajoriteten. Han säger vidare: ”Vi noterar att kommunikationsminister Sven Hulterström i den sjöfartspolitiska propositionen avfärdar det sk internationella fartygsregister som Redareföreningen med stöd av moderaterna kräver. Detta är bra men vi menar bestämt att vi förväntar oss mer av en socialdemokratisk regering. Målsättningen måste vara att genom aktivt arbete i alla berörda internationella fora få till stånd ett avskaffande av alla former av flaggfiffel och bekvämlighetssjöfart. Upp till kamp Sven Hulterström — mot redarkapitalets exploatering av världens sjöfolk i u-länder och i vårt eget land.” Jag skall avsluta mitt inlägg — något nedkortat, vilket jag hoppas uppskattas — med att använda Anders Lindströms ord om de borgerliga partierna och deras syn på sjöfartspolitiken. Han säger: ”Men kan verkligen centern och folkpartiet tänka sig att medverka till att inskränka grundlags skyddade fackliga rättigheter?” Det skulle kanske betyda att vi tog 100 steg tillbaka.

Herr talman! Till Viola Claesson vill jag säga att centern konsekvent under alla år har sagt nej till en Öresundsbro. Visserligen har vi gått med på att motionerna i frågan bordläggs till i höst, men med ledning av vår partimotion som återkommit år efter år och även detta år bör alla människor veta var vi står i frågan. Ur sårbarhetssynpunkt är det förödande att bygga en bro över Öresund och därmed också strandsätta en mängd färjor, som i dag fyller ett mycket stort behov. Jag håller med Viola Claesson om en sak, nämligen hur oerhört viktigt det är att Sverige för en sjöfartspolitik som integreras i landets övriga transportpolitik.

Herr talman! Jag vänder mig först till Per Stenmarck. Han började sitt anförande med att säga att vårt land aldrig har haft någon sjöfartspolitik.

Vidare skall förutsättningar skapas för att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Sjöfartens möjligheter att som konkurrenskraftig exportnäring stärka Sveriges betalningsbalans skall tas till vara.” Vi i utskottsmajoriteten säger att grundprinciperna enligt 1980 års beslut ligger fast. Den som skrev den sjöfartspolitiska propositionen och lade fram det sjöfartspolitiska programmet, som vi håller fast vid, heter Ulf Adelsohn, sedermera moderaternas partiledare. Menar Per Stenmarck att innehållet i dessa alster inte var genomtänkt, eller menar han att det aldrig har förts någon sjöfartspolitik i Sverige? Jag tycker att Per Stenmarck kan fundera över dessa frågor under mitt anförande. Herr talman! Sjöfartsmarknaden kännetecknades under några år efter andra världskriget av en s.k. boom. Men båtarna blev större och större, maskinstyrkan ökades och farten, oavsett väderförhållanden, kunde hållas hög. Lastningsoch lossningsanordningar konstruerades för att hamntiderna skulle bli allt kortare och varven, som blev allt fler, spottade fram ännu större och mer rationella fartyg i en allt snabbare takt. Nya nationer och flaggor kom in i sjöfartsbranschen, många gånger på för redaren — kanske också staten i fråga — betydligt förmånligare villkor än de villkor som gällde för traditionella sjöfartsnationer. Konkurrensen om frakter och seglingsintäkter blev stenhård. Kvantiteten sjötransporterat gods steg i en betydligt långsammare takt än vad optimistiska prognoser hade visat. Oljekonsumtionen i världen sjönk kraftigt samtidigt som priserna steg. Olja för konsumtion i Europa hämtades i stor utsträckning i Nordsjön i stället för i arabländerna. Kvartsoch halvmiljontonnare fick gå direkt från varven till uppläggningsplatser. Sjöfarten rör sig upp på vågtoppar och ned i vågdalar. Så är det inte bara med båtarna i oceanernas salta vatten utan också i världsekonomin med dess konjunkturtoppar och vågdalar. Den sistnämnda sortens vågdal har nu varit lång för sjöfarten. Alla s.k. traditionella sjöfartsländer har känt av den, de allra flesta dessutom mycket kraftigt. Bland dem finns också Sverige. År 1975 bestod den svenska handelsflottan fortfarande av mer än 600 enheter, 13 miljoner dödviktston och 24 000 ombordanställda. För ett år sedan var vi nere i drygt 400 fartyg om 2 miljoner dödviktston och ca 12 000 ombordanställda. Av det kvarvarande svenskflaggade tonnaget är det större relativt nytt och modernt, medan det mindre är omodernt och har en ganska hög genomsnittsålder. Sverige tillhör alltså de länder som fått se sin egenflaggade flotta minska kraftigt. Någonting annat har emellertid också inträffat. Det finns numera en svenskägd handelsflotta som är utlandsflaggad, och den är inte obetydlig. 110 fartyg på ca 4,5 miljoner dödviktston rörde det sig om för ett halvår sedan. Ett 35-tal av dessa drivs med svensk besättning, ca 1 300 personer, under det s.k. internationaliseringsavtalet. Vad kommer då att hända framöver? Skall vi i Sverige vidta åtgärder för att ha kvar åtminstone den kapacitet som nu finns under svensk flagg? Det är en flotta som efter dagens förhållanden och sett ur internationell konkurrenssynpunkt kan betecknas som ”rimlig” till sin omfattning. Eller skall vi bara låta marknadskrafterna bestämma, så långt de nu kan, över envisa bohuslänningar, smålänningar och andra som vuxit upp med båtar och frakter? Svaren ges i trafikutskottets betänkande 27. Riksdagen föreslås fatta ett beslut som gäller just svensk sjöfart under svensk flagg och med svensk besättning. Vad innebär ett sådant beslut? Moderaterna, folkpartiet och centern kritiserar förslaget på väsentliga punkter. Det är felaktigt utformat, det får ingen effekt, och det kommer för sent, säger de. Låt mig citera en person från branschen som, när förslaget hade lagts fram på riksdagens bord, sade så här: ”Hade inget beslut kommit nu hade det varit slut med den svenska närsjöfarten. Det här var det bästa som kunde hända oss. Vi är tacksamma för den förståelse som visats oss till slut. Och på Tjörn har vi lärt oss att tacka när det är befogat.” Så säger Folke Patriksson, Nordsjöfrakt m.m., med 13 fartyg och 300 anställda bakom sig, i tidningen Bohusläningen, när han fick veta vad förslaget innehöll. Från trafikutskottet och riksdagen gjorde vi i december en framställning till regeringen om behovet av sjöfartspolitiska åtgärder. Vi framhöll att vi såg med oro på den svenska handelsflottans snabba minskning under senare år och att det krävdes snabba åtgärder för att vända utvecklingen. Situationen kunde rent av leda till att så väsentlig del av näringen försvann att strukturen runt omkring den såsom skolor, utbildning och allmänt sjöfartskunnande försvann och därmed också möjligheter till transportförsörjning i krissituationer. Vi pekade på beredskapsaspekten. Landets transportförsörjning är beroende av svensk handelsflotta i en krissituation. Vi betonade sjöfartsnäringens bidrag till att stärka Sveriges bytesbalans. Sjöfartsnettot uppgår till ca 7 miljader kronor, och sysselsättningsaspekten berör inte bara de ombordanställda utan också annan sjöfartsanknuten verksamhet än själva fartygsdriften. Kort sagt: På förslag av trafikutskottet uttalade riksdagen att kostnader för erforderliga åtgärder uppvägs av fördelarna att inom landet kunna bevara en internationellt inriktad sjöfartsnäring av rimlig omfattning. Den viktigaste förklaringen till den svenska handelsflottans negativa utveckling är svårigheterna att under nuvarande förutsättningar driva en svensk rederinäring med svensk besättning. Bemanningskostnaderna blir för höga, om vi jämför med den utveckling som äger rum inom den internationella sjöfarten, kännetecknad av ett ökat utbud fartyg under bekvämlighetseller lågkostnadsflagg. De höga bemanningskostnaderna får då en avgörande betydelse för den svenska handelsflottans konkurrenskraft. Därmed inte sagt att svenskt sjöfolk är en höglönegrupp i jämförelse med andra kategorier löntagare i Sverige. Snarare är det tvärtom. organisationerna om sjöfartspolitiska åtgärder, kommer nu statliga åtgärder att inriktas på att sänka de internationellt sett dyrare svenska bemanningskostnaderna. Skillnaderna mellan kapitalkostnader för fartyg under olika flagg är däremot inte lika omfattande. För belysning av skillnaderna i bemanningskostnader för fartyg under svensk och utländsk flagg kan jag återge vissa uppgifter från Redareföreningen. Enligt dessa uppgifter kostar ett tankfartyg på 50 000 — 100 000 ton dödvikt med 21 mans besättning ca 10,4 milj.kr. per år under svensk flagg och 3,1 milj.kr. under norsk internationell flagg med indisk eller filippinsk besättning. Med norskt befäl och i övrigt indisk eller filippinsk besättning uppgår kostnaden till ca 5,6 milj.kr. Om samma fartyg seglar med svensk besättning under internationaliseringsavtal, är årskostnaden ca 7,1 milj.kr. Jämförelser mellan ett linjefartyg med svensk flagg och norsk internationell flagg visar således på en kostnadsdifferens på nära 5 milj.kr. Jag är medveten om att de här beloppen är uträknade när dollarn stod i ungefär 7 kr. Det gör den inte nu längre, så riktigt korrekta är inte uppgifterna, men proportionerna torde stämma även i dag. Den internationella kostnadsnivån i fråga om bemanning inom tankoch bulksjöfarten är så låg att det skulle kräva närmast orimliga stödåtgärder att driva denna sjöfart med svensk bemanning. Inom andra delar av sjöfarten, t.ex. närsjöfarten och linjesjöfarten, har kostnadshandikappet däremot inte ansetts vara omöjligt att överbrygga. För färjesjöfarten kan situationen för närvarande beskrivas som gynnsam, även om denna trafik drivs i hård, framför allt nordisk, konkurrens. Genom det s.k. internationaliseringsavtalet, som funnits några år, har parterna på sjöarbetsmarknaden kunnat reducera bemanningskostnaderna med upp till 40 96. Detta har kunnat ske genom en kombination av rationaliseringsåtgärder och att sjöinkomsten har befriats från skatt samt att kostnader för det sociala skyddet reducerats med cirka hälften. En förutsättning för internationaliseringsavtal är emellertid att det endast omfattar svenskar som är anställda av svensk arbetsgivare på utländska fartyg. Med denna avgränsning faller t.ex. den mest omfattande delen av svensk sjöfart, närsjöfarten, utanför internationaliseringsavtalets tillämpningsområde. Det förhållandet att svenska redare valt att driva ett ökande antal fartyg med internationaliseringsavtal visar att den kostnadsnivå som därmed uppnås anses konkurrenskraftig av näringen. I fråga om den lämpliga nivån för kostnadsavlastning får därför de kostnadsminskningar som kan uppnås under internationaliseringsavtalet bli normerande. Färjesjöfarten, som jag redan påpekat har relativt gynnsamma marknadsförutsättningar, saknas det anledning att innefatta i sjöfartspolitiska åtgärder i detta sammanhang. Åtgärder för att minska bemanningskostnaderna kommer att gälla svenska handelsfartyg i fjärrfart enligt definitionen i sjömansskattelagen, dvs. fartyg i utrikesfart. De förutsättningar som gäller för internationaliseringsavtalet kan inte överföras till arbete ombord på svenskflaggat fartyg. Det anses medföra svåradministrerade konsekvenser, men det finns också principiella skäl mot att undanta en viss yrkesgrupp, personer bosatta i Sverige och anställda av svenska arbetsgivare på så att säga svensk mark, dvs. svenskflaggade fartyg, från lagstiftning som reglerar bl.a. det sociala skyddet. Annars hade man kunnat göra som sker i det utlandsflaggade svenskägda fartyget, dvs. slopa redarens avgift för den anställdes sociala skydd och lösa frågan avtalsvägen. Nu löser vi frågan på det sättet att redaren kompenseras genom att erlagd avgift återbetalas eller, om man vill kalla det så, genom ett bidrag från staten. Det gäller — eftersom man går på ett medeltal — 38 000 kr. per anställd och år. Därmed minskas lönekostnaden för varje anställd med detta belopp. Det sociala skyddet kvarstår ograverat. Det är en viktig konsekvens av den lösning med återbetalning av sociala avgifter som socialdemokraterna i utskottet ställt sig bakom. Det har från utskottsmajoritetens sida inte varit tal om att på något sätt nagga på sjöfolkets nuvarande sociala förmåner. Vad det gäller är att redaren avlastas ca 50 96 av kostnaden för de sociala avgifterna. Märk väl, att detta gäller redan fr.o.m. innevarande kalenderår, och pengarna kommer att återbetalas retroaktivt i början av 1989. Det förslag som kommer från moderaterna och folkpartiet skulle träda i kraft ett år senare. Socialdemokraterna, som står bakom utskottsförslaget, har i utskottet betonat långsiktigheten i dessa åtgärder och att det inte bara är tillfälligt. Vi anser också att detta i sak liknar de åtgärder som gjorts i vissa andra länder och därför inte kan ses som en särskild svensk protektionistisk åtgärd. Tyvärr är inte samtliga partier i utskottet med på den här lösningen, men den har en bred och säker majoritet. Från borgerligt håll har sagts att åtgärden skulle vara protektionistisk, innebära en omotiverad subvention till svensk sjöfart, osv. Det vore ytterst allvarligt om den argumentationen skulle tas på allvar utanför landets gränser, för då har ni gjort svensk sjöfart den största skada. Då kan ni snabbt nog få den svenska handelsflottan borrad i sank. Det vinner ni inga poäng på. Tänk er för, vill jag säga! Fortsättningsvis kommer det flera förslag. Skatten kommer också att slopas för sjöfolk i fjärrfart på så sätt att nettolönen blir densamma som i tidigare system, och det betyder att lönekostnaderna för redaren minskar med vad skatten skulle ha varit. Den tekniska lösningen är inte helt klar ännu, men den kommer att vara det före årets slut. Det innebär att den kostnadsminskning som den här åtgärden medför kommer att gälla från årsskiftet 1988/89. Trafikutskottet har slagit fast detta med följande ord: ”För egen del vill trafikutskottet framhålla att en befrielse från sjömansskatt i enlighet med det förslag som aviseras i den sjöfartspolitiska propositionen är av stor betydelse för att stärka den svenska handelsflottans internationella konkurrenskraft. Skattebefrielsen framstår därför som ett oundgängligt komplement till det regeringsförslag som riksdagen nu har att ta ställning till, om det av riksdagen tidigare angivna målet att bibehålla en svenskflaggad handelsflotta av rimlig omfattning skall kunna uppnås. Utskottet förutsätter att de överväganden av teknisk natur som enligt propositionen är nödvändiga hinner avslutas i sådan tid att riksdagen kan besluta om att skattebefrielsen skall gälla fr.o.m. inkomståret 1989.” Jag tycker att vi nitar fast detta så hårt det bara går. Sveriges redareförening och de borgerliga partierna föreslår inrättandet av ett svenskt internationellt fartygsregister med möjligheter att tillämpa s.k. lokala avtal, som en lämplig sjöfartspolitisk åtgärd. Lokala avtal innebär att utländska besättningar kan anställas på fartyg på grundval av kollektivavtal er — avtal från Pakistan, Filippinerna osv.! Någon enighet bland sjöarbetsmarknadens parter finns inte för förslaget. En sådan lösning kunde självfallet sänka redarnas kostnader till en låg och konkurrenskraftig nivå, en sådan bekväm nivå för redaren att det blev möjligt att bedriva en lönsam tankoch bulksjöfart, dvs. sjöfart med det stora tonnaget i vidsträckt oceanfart. En sådan här lösning avvisas såväl i propositionen som av utskottsmajoriteten. Socialdemokraterna är helt emot sådana här åtgärder. De innebär inte någon lösning i fråga om att bevara vad jag kallar en svensk handelsflotta. I praktiken innebär en sådan här lösning att det ganska snart finns bara en eller ett par svenskar i chefsställning ombord och en svensk flagga i aktern, medan övrig bemanning kommer från Fjärran Östern, Polen eller någon annanstans. Svenskt sjöfolk i befälsställning men också och främst i manskapsställning får se sina jobb blåsa all världens väg. Förslaget skulle också innebära att man på svenska fartyg under svensk flagg underlåter att tillämpa svenska lagregler på väsentliga områden — inte minst det arbetsrättsliga — i en utsträckning som är oförenlig med svensk rättsuppfattning. Andra väsentliga motiv för att behålla en svensk handelsflotta skulle också försvinna. Hur får man nytta av sådana fartyg i ett krisläge? En besättning hemmahörande i något i konflikt indraget land kan rimligtvis inte engageras då för ett neutralt Sverige. Eller skall svenskt sjöfolk som gått arbetslösa på grund av det internationella registrets regler plötsligt i ofredstid hoppa in och då vara efterfrågade för att utsätta sig för risker i samband med krigshandlingar? Vi socialdemokrater har tänkt och säger nej till den formen av lösning. Jag säger detta eftersom ni alla tre — moderaterna, folkpartiet och centern — så starkt talar för behovet av en svensk handelsflotta i kriseller krigssituation och i avspärrningsläge. Jag tycker att ni genom detta ytterligare förstärker ett cyniskt tänkande gentemot vårt svenska sjöfolk. I goda tider: iväg med dem. Men när det bränner till, då skall svenskt sjöfolk få komma tillbaka och riskera liv och lem. Hur har centerns talesman tänkt? Jag hoppas att man inte har tänkt alls. Slutligen: För ett 35-tal svenskägda fartyg av det slag som tänkts bli aktuella för ett internationellt register — i varje fall till en början — kan det ändå kanske finnas andra modeller till lösningar, om nu inte detta med återbetalning av sociala avgifter och slopad skatt skulle vara tillräckligt. Jag tänker på ett förslag som har remissbehandlats om s.k. bare boat charter. I en framtid kanske en lösning den vägen kan ges, om viljan och smidigheten kan förenas. Herr talman! Det finns förutsättningar att åter stärka vår svenska sjöfart. Ett genomförande av vad utskottet nu föreslår, kombinerat med det aviserade skatteförslaget, är en bra början. Därmed yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Birger Rosqvist började med att läsa ur en proposition från 1980 och tillade skadeglatt att det var en moderat kommunikationsminister som hade skrivit under propositionen. Det är riktigt att det den gången lades fram en proposition där målsättningen var att skapa en långsiktig svensk sjöfartspolitik. Vi insåg nämligen redan då att vi behövde det. Att vi sedan inte hade några större möjligheter att långsiktigt fullfölja förslaget har med andra saker att göra. Vad vi i dag kan konstatera är att denna inriktning aldrig någonsin har följts upp av socialdemokraterna. Nu är det faktiskt ni som har suttit i regeringsställning i sex års tid och egentligen inte gjort någonting för att komma till rätta med de här problemen. Vad som också aviserades i propositionen från 1980 var åtgärder på skatteområdet. Det har heller aldrig följts upp av socialdemokraterna, även om det nu är ganska intressant att konstatera att även socialdemokraterna uppenbarligen börjar inse att skatteproblematiken är ett av de främsta skälen till att vi i dag har den situation på sjöfartens område som vi upplever. Det är positivt att Birger Rosqvist och socialdemokraterna uppenbarligen, långt om länge, har insett att bemanningskostnaderna är så höga att det är svårt att konkurrera. Dess värre gör ni inte speciellt mycket åt det. Birger Rosqvist säger att om man genomför moderaternas och folkpartiets gemensamma förslag, träder det i kraft ett år senare än det som socialdemokraterna genomför nu, och han försöker att göra ett nummer av detta. Visst är det på detta sätt, men hade socialdemokraterna varit vakna och agerat i tid när vi föreslog detta i höstas, då hade förslaget varit genomfört, och då hade vi kunnat arbeta med detta redan nu. Men då satt ni uppenbarligen och sov i godan ro. Ytterligare några ord beträffande ett svenskt internationellt register: Det är faktiskt inte första gången som svenska företag önskar bli verksamma utomlands. Om vi inför ett svenskt internationellt register — vilket det är tal om -— är det vi som kan bestämma spelreglerna för registret. Som jag ser det finns det nog få näringsgrenar som är så extremt beroende av internationella förhållanden som just sjöfarten. Dessa internationella förhållanden präglas av långtgående protektionism. Diverse nationella stödåtgärder och de villkor som s.k. bekvämlighetsflagg kan erbjuda är förhållanden som vi i Sverige i länngden inte kan avskärma oss ifrån, om inte svensk handelsflotta skall få ännu större problem än vad den har i dag i fråga om att utvecklas och kanske över huvud taget överleva. Just därför är det i hög grad motiverat med särskilda åtgärder för att ge svensk handelssjöfart internationellt konkurrensmässiga arbetsvillkor. Men samtidigt med detta vet vi från andra områden att ytterligare bidrag inte är någon långsiktig lösning på problemen. Vi har många erfarenheter av detta, och alla de erfarenheterna är utomordentligt negativa. Dels är det utomordentligt olyckligt att göra en hel näring beroende av politiska beslut i denna kammare. Det handlar inte om ett beslut som vi fattar en gång för alla i dag, så att spelreglerna gäller därefter, utan det kommer att krävas årligen återkommande beslut, där förutsättningarna kan ändras från ett år till ett annat. Det möjliggör definitivt inte den långsiktiga planering som både Birger Rosqvist och andra talar sig varma för i dag. Dels skall vi inte heller utesluta risken för att en direkt statssubventionerad verksamhet, som det faktiskt är tal om, kan leda till motåtgärder från andra sjöfartsnationer, vilket vore utomordentligt allvarligt. Det är mot den bakgrunden som vi har lagt fram förslag i den här kammaren som skall ge svensk handelssjöfart likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med andra länder. Det skulle ge svensk handelssjöfart ett andrum och skapa möjligheter till en långsiktig planering, och det är precis vad som behövs i dag. Jag skulle vilja fråga Birger Rosqvist: På vilket sätt vill Birger Rosqvist satsa långsiktigt på svensk sjöfart, så att den inte bara får möjlighet att överleva för ett år i sänder? Birger Rosqvist säger också: Ni riskerar att skjuta den svenska handelsflottan i kvav. Så uppmanar han oss andra: Tänk er för! Men om ni socialdemokrater hade tänkt till litet grand tidigare och accepterat de förslag som andra har lagt fram, då hade problemen kanske inte varit så stora i dag. Låt mig därför återgälda uppmaningen: Tänk er för, Birger Rosqvist!

Herr talman! Jag har, Birger Rosqvist, aldrig sagt att det stöd vi nu skall fatta beslut om inte kommer att ha någon effekt. Det är en mycket orättvis anklagelse. Tvärtom har jag gång på gång betonat att centern säger ja till propositionen — för att rädda närsjöfarten och för bl.a. beredskapens och transportmiljöns skull. Birger Rosqvist talade om internationaliseringsavtal för fler fartyg. Det är bra. Det har varit alldeles utomordentligt på många sätt. Men vi är eniga om att det inte bidrar till att få hem eller behålla fartyg under svensk flagg. Om det nu finns enighet om att vi behöver också en långväga sjöfart under svensk flagg, fartyg som vi alltså kan få hem i en krissituation, är vi från centerns sida mycket angelägna om att få till stånd en politisk majoritet för att detta skall bli möjligt. Jag framhöll det i mitt anförande. Jag håller med Per Stenmarck om att man inte kan slå sig till ro när man har fattat det här beslutet och underlåta att göra någonting mer förrän nästa år, utan vi måste följa upp denna goda början. Birger Rosqvist säger att det kan hända att utredningen om bare-boat charter kan anvisa en framkomlig väg — det kan jag inte tillräckligt om, så det vet jag inte, men det kan ju Birger Rosqvist. Svenska maskinbefälsförbundet har lagt fram ett förslag — låt vara att det inte har antagits av förbundets kongress — där det står en hel del intressanta saker om just utländska besättningar. Man förutsätter t.ex. att organisationen träffar särskilda avtal med den utländska besättningen, etc. Vidare accepterar man inslag av lågkostnadsbesättningar, osv. Om rederierna och det fackliga förbundet skulle kunna enas om någonting sådant — kan socialdemokraterna då ställa upp på det? Anser ni att det är tillräckligt viktigt att vi har fartyg under svensk flagg som kan tas hem i krissituationer? Ni talar om Sjöfolksförbundet — det har bra åsikter och gör mycket bra. I sin promemoria uttrycker förbundet bl.a. följande alldeles utmärkta åsikt: De allmänna investeringsfonderna skall kunna användas av industrin till investeringar i nya och begagnade fartyg. Det medför tillgång till nytt investeringskapital och ökad konkurrenskraft gentemot utlandet. — Detta säger alltså Sjöfolksförbundet. Detta säger också de tre borgerliga partierna. Vad säger Birger Rosqvist? Jag hyser stor beundran för partredarnas sjömanskunnande och effektivitet. T.ex. Patriksson och kamrater till honom vill ha till stånd en ändring i partrederilagstiftningen så att man kan satsa i partrederier. Vad anser Birger Rosqvist om det? Till sist: Anser Birger Rosqvist att den utomordentliga målsättningen från 1980 har uppfyllts i och med proposition 129?

Herr talman! Senast vi diskuterade trafikpolitik i kammaren gällde det SJ, dess omorganisation och dess framtid. Det var ett stort och omfattande ämne. Jag anmälde då mitt missnöje med att kommunikationsministern inte behagade infinna sig i kammaren. Jag anmäler samma missnöje i dag, efter att nu i drygt en timmes tid ha väntat på att en försenad kommunikationsminister skall infinna sig till debatten. Han lyser med sin frånvaro. Jag tycker att det är mycket oroande att en specialminister på det här viset nonchalerar den politiska debatten trafikutskottets ledamöter emellan och icke minst riksdagen i dess helhet — det är att beklaga. Jag hoppas att den här protesten går fram till kommunikationsministern. När det gäller regeringens proposition vidhåller jag, Birger Rosqvist, att den blev en flopp. Det uttrycket använder jag mot bakgrund av propositionens innehåll. Vi hade stora förväntningar efter det att ett enigt trafikutskott och en enig riksdag hade begärt att regeringen skulle lägga fram en proposition, som skulle leda till långsiktiga lösningar när det gäller sjöfartspolitiken här i landet. Det hela blev en flopp — det enda förslag man presenterade var att det avdelas vissa subventioner till sjöfartsnäringen, och detta för en tidsperiod av ett år. Tala om långsiktig planering, Birger Rosqvist! Det är bara att konstatera att såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan i den här situationen måste känna sig mycket missnöjd och osäker. När man förhandlar om t.ex. löner och anställningsvillkor, vet man inte hur framtiden kommer att te sig ekonomiskt, eftersom mycket av verksamheten är beroende av beslut som vi fattar här i riksdagen, och de besluten skall vi tydligen fatta ett åt gången. Det måste vara mycket otillfredsställande för en så omfattande näring som sjöfartsnäringen. Jag vill bestämt påstå att de icke-socialistiska partierna har förslag som innebär lösningar på lång sikt för sjöfarten — ingen kan väl ha någon annan uppfattning på den punkten. Det är en av de viktigaste insatser som sjöfartsnäringen och inte minst de anställda, tror jag, väntar sig att vi politiker skall göra, när vi avgör sjöfartsnäringens framtida öde. Det är beklagligt att Birger Rosqvist på ett mycket raljerande sätt talade om förslaget om ett internationellt fartygsregister. Det är förvånande att Birger Rosqvist på det sätt som han gjorde från talarstolen avfärdar resonemangen om hur vi på sjöfartssidan skall kunna klara oss som svensk näring i den internationella konkurrensen. Det viktiga, Birger Rosqvist, är att vi som politiker i Sveriges riksdag inser att det här är en internationell fråga — det här är inte en fråga bara för oss svenskar, utan vi måste i internationell konkurrens tävla om resurserna och om transporterna. Vi måste ta med det i bilden, om ekvationen skall gå ihop. Medan socialdemokrater i Norge tillsammans med den fackliga rörelsen utan någon större tvekan ställer upp för den lösning som vi icke-socialistiska partier här i Sverige har skisserat varnar Birger Rosqvist för att arbeta för sådana målsättningar. Arbeta inte med sådana krav, säger han. Det är livsfarligt för den svenska sjöfartsnäringen! Vad kan man vänta sig av trafikutskottets ordförande när han uttrycker sig på det sättet, Birger Rosqvist? Tala med partivännerna i Norge. Tala gärna också med den icke-socialistiska regeringen i Danmark! De kan ge Birger Rosqvist svar när det gäller hans farhågor.

Herr talman! Jag delar Hugo Bergdahls uppfattning när det gäller Sven Hulterströms frånvaro från kammaren, när vi diskuterar viktiga trafikoch transportpolitiska frågor. Jag tycker att det tyder på en nonchalans som inte kan vara särskilt nyttig, vare sig för regeringens anseende eller för synen på sjöfarten. Men sedan är det slut med samstämmigheten mellan Hugo Bergdahl och mig — det vill jag lova. Hans mycket entusiastiska inlägg för ett öppet sjöfartsregister avslöjar en hel del, tycker jag. Inte på något sätt har han, Anna Wohlin-Andersson eller Per Stenmarck gått i polemik, försökt lägga till rätta eller förklara hur det skulle se ut. Så länge de inte gör det utan nöjer sig med att säga att vi själva i Sverige kan bestämma reglerna för ett sådant register, innebär det att väljarna skulle köpa grisen i säcken. För hittills har de internationella registren faktiskt, precis som Birger Rosqvist och jag tidigare har framhållit, på ett mycket allvarligt sätt medfört inskränkningar, bl.a. när det gäller arbetsrättsliga frågor. Jag tänker inte upprepa alla de argument som jag använde och som Birger Rosqvist faktiskt i sitt inlägg med emfas instämde i. Sjöfolket har klart talat om vad det handlar om, och det är sjöfolkets erfarenheter som vi hittills har att rätta oss efter. Herr talman! Jag måste också säga att efter det långa avsnitt i sitt långa anförande som Birger Rosqvist ägnade åt frågan om ett internationellt register vore det mycket märkligt om regeringen t.ex. nästa år skulle vända på klacken, om socialdemokraterna då fortfarande sitter i regeringsställning. Jag betraktar det som nästan otänkbart. Vpk och jag har just velat sätta press på regeringen, så att regeringen bestämt avvisar planerna på ett sådant register. Till sist skulle jag vilja ta upp ytterligare en fråga, som Birger Rosqvist inte berörde särskilt utförligt. Vi tycker att det är bra att regeringen har aviserat att den kommer att föreslå skattebefrielse fr.o.m. inkomståret 1989 för ombordanställda på svenskt handelsfartyg i fjärrfrakt. Nu återstår det en del Prot. 1987/88:130 tekniska problem att lösa, vilket Birger Rosqvist också framhöll. Vad som är 31 maj 1988 viktigt att veta, Birger Rosqvist, för alla dem som trots allt bryr sig om dessa frågor — även om det inte syns särskilt mycket i den allmänna politiska debatten — är om det nu när förslaget är konkret utformat finns risk för att det blir kommunerna som får ta stötarna eller möjligen sjömännen själva. Det vore bra om Birger Rosqvist kunde stilla oron på denna punkt, Birger Rosqvist som väl ändå måste ha någon insyn i vad som pågår för närvarande.

Herr talman! Plötsligt har Per Stenmarck upptäckt att det finns ett sjöfartspolitiskt program från 1980. För en stund sedan sade Per Stenmarck att det aldrig har funnits något. Han säger nu att vi inte har följt upp programmet. Men det har ju, Per Stenmarck, vidtagits en del åtgärder under de här åren. Redarstödet varade under 4-5 år. Ni sade nej till detta. Det var ett stöd till rederierna för att de skulle kunna upprätthålla verksamheten. Vi hade frågan uppe tidigare i år, för litet mer än en månad sedan. Det förelåg ett förslag om ett redarstöd på jag tror det var 35 milj.kr., som fanns kvar sedan tidigare. Per Stenmarck och Hugo Bergdahl från folkpartiet var emot detta. Ni har alltså gått emot vissa förslag. Ni har bara kommit med standardformuleringar när det gäller att på något sätt stödja näringslivet. Det har gällt att få bort alla slags skatter och avgifter. Långsiktigheten togs upp. Jag har betonat långsiktigheten så starkt som det någonsin är möjligt. Men, Per Stenmarck, vilket beslut riksdagen än fattar kan ju påföljande riksdag ändra på beslutet. Vi har ju den ordningen i vårt parlament. Jag vet inte om Per Stenmarck har något förslag till lösning som skulle kunna tänkas gälla t.ex. tio år framåt. På socialdemokratiskt håll förutsätter vi att beslutet har långsiktig karaktär. Anna Wohlin-Andersson var inne på frågan om investeringsfonderna. Hon sade att det inte kommit fram vilken inställning jag har till dessa. Jag kan säga Anna Wohlin-Andersson att jag som deltagare i den sjöfartspolitiska arbetsgruppen i det socialdemokratiska partiet var med om att arbeta fram förslaget om investeringsfonder. Men det har ju sedermera kommit fram att investeringsfonder är något som man funderar på att helt och hållet avskaffa. Att i detta läge införa investeringsfonder på ett nytt område är kanske inte då så lämpligt. Dessutom har det kanske också med fog framhållits att det här är någonting som alltför lätt skulle kunna resultera i skattesmiteri. Det är svårt att reglera så att en åtgärd blir den man ursprungligen tänkt sig. Beträffande det norska registret sade Hugo Bergdahl att socialdemokraterna i Norge har applåderat och anslutit sig till det. Det är inte alls på det sättet, det är totalt felaktigt. Det låg ett förslag på stortingets bord när den borgerliga regeringen lämnade in sin avskedsansökan och Gro Harlem Brundtland fick ta över. Då var det så långt gånget beträffande förberedelser och annat på redarhåll och inom sjöfartsnäringen att det var svårt att stoppa det hela. Det var fortfarande en borgerlig majoritet som i utskottet kunde diktera vad som skulle stå i ”utvalgets” skrivning. Så det förslag som hade lagts fram skärptes ytterligare mot sjöfolket men till förmån för redarna. Åk till Norge i dag och tala med dem som drabbades av detta, dvs. många av de 75 norska sjömännen som nu går arbetslösa. Då får Hugo Bergdahl ett annat svar, det är jag övertygad om. Jag fick inte något svar från de borgerliga beträffande följderna av ett inrättande av ett internationellt register. För min del reagerar jag mot er skrivning i fråga om beredskapsplaner, krislägen och krigssituationer. Ni säger att vi då skall ha en svensk handelsflotta. Men då har vi ordnat det så, att den är bemannad med folk från Fjärran Östern, s.k. lågkostnadsländer. Vårt svenska sjöfolk har mist sina arbeten och fått gå i land. De har inte kunnat utföra sitt arbete. I den situationen, i beredskapssituationen och i krissituationen, skall man plötsligt få fram folket. Då skall det beredas arbete på båtarna. Tror ni att det går? Är det riktigt i så fall — om man får dit folket — att säga att när allting var frid och fröjd behövde vi er inte, men nu när det är ofredstider kan vi inte ha filippinerna, pakistanerna och kineserna, då får ni komma och sköta arbetet — när båtar minsprängs, torpederas och försvinner på olika sätt. Jag tycker att ert förslag är cyniskt. Hade ni åtminstone låtit bli att ta med beredskapssituationen som argument hade jag inte reagerat så kraftigt. Jag har läst era reservationer gång på gång och varje gång har jag, det måste jag säga, reagerat kraftigare. Jag skall försöka att låta bli att läsa fler gånger.

Herr talman! Birger Rosqvist säger att han står i talarstolen gång på gång och betonar långsiktigheten. Jag vill säga att det inte räcker att betona långsiktigheten, utan det gäller att genomföra en politik som verkligen är långsiktig. Än en gång vill jag påpeka att subventioner inte är någonting annat än surrogat för en långsiktig sjöfartspolitik. Därför är socialdemokraternas förslag i stort sett bara kortsiktiga lösningar. I förlängningen hamnar ni i knät på vpk, och det är inte första gången som ni gör det. Det blir en statlig sjöfartspolitik. Den socialdemokratiska politiken på detta område, som på så många andra, präglas av skygglappar. Vad som skulle behövas är en sänkning av skatterna och av de sociala avgifterna, vilket vi har föreslagit. Då skulle vi också kunna behålla en svenskflaggad handelsflotta. Sedan ytterligare några ord om det svenska internationella registret, som uppenbarligen skulle vara så hemskt. Låt mig citera några ord ur det trafikutskottsbetänkande som vi här behandlar, där Birger Rosqvist faktiskt är förste undertecknare: ”Enligt utskottets mening kan internationella register som t.ex. det norska inte oreserverat betecknas som bekvämlighetsregister. Som framgår av den trafikpolitiska propositionen tillämpas för fartyg som införs i detta register de säkerhets-, minimibemanningsoch arbetstidsregler, varom internationella överenskommelser träffats inom ramen för det arbete som bedrivs av FN:s fackorgan Internationella sjöfartsorganisationen och Internationella arbetsorganisationen .” Det finns ju regler för hur det skall gå till. Även det norska sjöfolksförbundet var negativt till detta när det skulle införas i Norge. I dag är man inom sjöfolksförbundet troligen inte speciellt negativ till det när man ser vilka resultat det har gett. Dessutom tycker jag att det finns anledning att studera det förslag från Maskinbefälsförbundet som Anna Wohlin-Andersson refererade till tidigare. I detta förslag ställs långtgående krav på vad ett sådant register skulle innehålla. Inom ramen för det arbete som vi nu kräver skall ske för att få fram ett förslag borde man även kunna ta ställning till det förslag som Anna Wohlin-Andersson refererade till. Jag betonar än en gång vad jag har sagt tidigare, nämligen att det är vi som bestämmer spelreglerna för ett svenskt internationellt register. Socialdemokraternas handläggning av sjöfartsfrågorna har präglats av vankelmod. Följande citat från propositionen vittnar om detta. Statsrådet säger så här beträffande frågan om ett internationellt register: ”Jag kan för egen del konstatera att en sådan lösning kan sänka kostnaderna till en internationellt konkurrenskraftig nivå. För tankoch bulksjöfarten är en sådan kostnadsnivå närmast avgörande för en lönsam verksamhet. Jag är emellertid inte beredd att förorda en internationell registerlösning för svenskt vidkommande.” Det var tre meningar från propositionen. Sven Hulterström kan ju av bekanta skäl inte försvara dem själv, men någon annan talesman för socialdemokraterna kanske kan göra det. I den första meningen säger kommunikationsministern att en sådan lösning skulle sänka de svenska kostnaderna till internationell nivå och alltså skapa konkurrensmässiga förutsättningar för Sverige. I den andra meningen bygger han vidare och säger att ett internationellt register är närmast avgörande för stora delar av den svenska handelsflottan. I den tredje meningen sveper han bara bort det som han tidigare har pläderat för. Vad är det annat än vankelmod? Detta gäller ändå den marknad, tankoch bulkmarknaden, som svarar för 75 960 av världssjöfarten och där troligen de största möjligheterna till återhämtning finns. På denna marknad skall svensk handelssjöfart enligt socialdemokraterna inte få hävda sig på internationellt lika villkor utan i stället vara beroende av årligt godtycke från denna kammare. Det är, som jag ser det, knappast ett offensivt sätt att lösa problemen på. De allra flesta betydande västeuropeiska sjöfartsnationer antingen har infört egna internationella register eller planerar att göra det. Norge har infört sådana. I Danmark har lagförslag framlagts. Frankrike, Storbritannien och Holland har register. I Västtyskland har man liknande möjligheter. Spanien och Portugal utreder möjligheterna till ett gemensamt öppet register. Vi i Sverige står snart ganska isolerade. Om vi skall kunna rädda det som räddas kan av den svenska handelsflottan, krävs det åtgärder av ett helt annat slag än dem som socialdemokraterna har föreslagit.

Herr talman! Jag anser att Birger Rosqvist har fel och gör fel, när han hävdar att den norska arbetarregeringen inte kan göras ansvarig för att den till sist fattade beslut om att inrätta ett öppet register i Norge — tvärtom. Sjöfolksförbundet i både Norge och Sverige demonstrerade verkligen sin upprördhet över att just en arbetarregering ändå såg till att det förslag som de borgerliga partierna hade förberett verkställdes. Det finns inget som helst försvar för Gro Harlem Brundtlands och hennes regeringskollegers agerande i denna fråga. Om man öppnar för sådana tolkningar skulle detta, om de tuffaste och mest profithungriga redarna bara agerade ännu tuffare än vad de gjort hittills och kanske även utanför riksdagen tillsammans med de borgerliga partierna, kunna leda till att det snart är klappat och klart också för den socialdemokratiska regeringen. Jag vill att Birger Rosqvist bestämt avvisar detta och inte öppnar för den möjligheten. Jag uppfattade nämligen Birger Rosqvists första inlägg som tillräckligt långtgående och väldigt kritiskt mot de tre borgerliga partierna för att de har krävt ett öppet register som får sådana konsekvenser. Det är litet svårt att backa i fråga om detta, Birger Rosqvist, det har jag insett. De tre borgerliga partierna har varit undanglidande här. Hugo Bergdahl har talat om ett öppet register som någonting så ytligt som att vi måste delta i en internationell tävlan. Han menar att vi skall vänta och se hur spelreglerna blir med borgarnas politik. Detta är ganska märkligt. Vad de borgerliga partierna borde svara på är om de i dagens läge kan tänka sig att inrätta t.ex. en speciallag som fråntar Sjöfolksförbundet strejk-, förhandlingsoch avtalsrätten. Det är denna fråga som de måste svara på, men det har de inte gjort. Jag vill att Birger Rosqvist säger något om den tekniska konstruktion och om vad som nu pågår när det gäller skattebefrielse. Det är många som vill veta litet mer om detta. Någon insyn måste väl ändå få finnas i vad regeringen håller på med just nu.

Herr talman! Två gånger tidigare har jag frågat Birger Rosqvist vad han ser för långsiktighet i den proposition som vi nu behandlar. Jag ställer den frågan för tredje gången, men jag är helt övertygad om att Birger Rosqvist inte har något svar. Om han inte skall behöva erkänna att han i stort sett är tomhänt i denna fråga har han den andra möjligheten, nämligen att välja att tiga. Genom subventioner löser man inte sjöfartens problem på lång sikt. Man löser dem bara för högst ett år åt gången; det kan klart utläsas av propositionen. Det är det som gör att Birger Rosqvist låter sig drivas på av Viola Claesson. Det är en negativ bild som jag tar med mig från denna debatt. Det är en bild av att regeringen står handfallen i fråga om de långsiktiga lösningarna. När det gäller det internationella sjöfartsregistret i Norge har trafikutskottets ordförande presenterat en egen historieskrivning om vad som hände i Norge när man där diskuterade och beslutade om detta register. Det blir med andra ord en dålig Norgehistoria, tycker jag. Det är synd att vi i denna debatt inte kan skildra den verklighet som man har upplevt i vårt grannland Norge. Birger Rosqvist, Norges statsminister medverkade själv aktivt i slutskedet då hon sammanjämkade de motsättningar som fanns mellan politikerna och de fackliga organisationerna. Om det råder inget som helst tvivel. Det finns en klar historieskrivning om detta, Birger Rosqvist. Jag tror att Birger Rosqvist har rätt på en punkt när det gäller utvecklingen i Norge i denna fråga, nämligen att denna lösning inte skedde utan vånda. Men i dag tror jag att inte bara politikerna utan även de som berörs av detta, främst sjöfartsnäringen, är i stort sett nöjda med det resultat som uppnåddes. Jag vill i denna debatt avslutningsvis säga att svensk sjöfarts framtid kräver en icke-socialistisk regering, om det skall ske några insatser som får verkan på lång sikt. Detta står helt klart. Sjöfartens framtid avgörs tydligen den 18 september.

Herr talman! Att kommunikationsministern inte är här i dag förvånar mig inte med tanke på det ointresse han och regeringen visar för sjöfartspolitiken. Men i likhet med Hugo Bergdahl beklagar jag det. Till Birger Rosqvist: Investeringsfonderna är under utredning, men vi vet inte när utredningarna blir färdiga. Jag anser att det positiva med fonderna — att de ger sjöfarten friskt kapital och knyter svensk industri och svensk sjöfart närmare varandra — är större än det eventuellt negativa. Sedan till partrederierna. Närsjöfarten ligger även Birger Rosqvist om hjärtat. Den bedrivs nästan till 100 92 i partrederiform. Men avdragen har ju minskat i värde, och därför finns det ingen anledning att inte nu se över frågan och låta även underskott i partrederierna vara avdragsgillt. Birger Rosqvist har här med eftertryck talat om vad han och socialdemokraterna inte vill ha. Det har vi fattat. Nu vill jag ställa tre frågor, eftersom jag vet att Birger Rosqvist har en replikmöjlighet kvar. Vad vill ni göra för att ha kvar och helst öka oceangående sjöfart under svensk flagg? Anser Birger Rosqvist att målet för 1980 är uppfyllt? Om inte, hur tänker ni gå vidare? Eller ännu enklare: Tänker ni gå vidare?

Herr talman! Per Stenmarck frågade mig vad jag tycker om det Anna Wohlin-Andersson frågade om. Det gällde någonting som heter off shore register. Om jag skall säga som jag tycker så upplever jag det som om Anna Wohlin-Andersson har frågat om någonting som hon inte visste vad det var. Då är det inte så lätt att svara. Till Viola Claesson vill jag säga att vad jag sade i mitt första inlägg gäller också nu. Jag har inte ändrat uppfattning om internationellt register. Jag ändrar inte den uppfattningen under en debatt. Den är långsiktigt grundad. Och långsiktigheten kommer Hugo Bergdahl tillbaka till. Jag vet inte hur jag skall ta Hugo Bergdahl. Men jag kan säga att vi tar detta beslut som långsiktigt. Varje riksdag kan ändra på de beslut vi fattar. Vad vi än fattar för beslut här — om det så skulle ha varit att ha ett internationellt register — kan en kommande riksdag ändra på beslutet. Så långsiktighet in absurdum finns inte. Anna Wohlin-Andersson frågade mig slutligen om målet för sjöfartspolitiken i och med detta beslut var uppfyllt. Ett mål blir aldrig uppfyllt. Målet skall man hela tiden ha framför sig. Man skall sträva efter att hela tiden flytta fram sina positioner. Anna Wohlin-Andersson frågade vidare vad jag vill göra beträffande oceangående tonnage. Låt oss pröva det vi föreslår, att slopa skatten och minska de sociala avgifterna, så får vi se vad som inträffar. Jag tror det kan vara en hyfsad och bra medicin. Herr talman! Sjöfart är ett ämne som engagerar många. Jag tog själv upp behovet av beredskapsåtgärder under krisoch krigssituation. Jag förstår inte varför ni nu har sprungit ifrån vad ni tidigare föreslagit. Har ni kommit underfund med att det ni föreslog inte var så lyckat, att man skulle bemanna båtarna i sådant läge med andra människor? Jag har framför mig ett brev som är daterat den 20 september 1940. Jag tar mig friheten att läsa upp brevet. Det är ställt till ombudsmannen herr Jerker Svensson, dåvarande ombudsman i Sjöfolksförbundet, sedermera förbundets ordförande: ”För vår folkförsörjning äro handelsförbindelserna med andra länder av den allra största betydelse. Hundratusentals anställda inom exportindustrin äro för sin utkomst beroende av att svensk avsättning på världsmarknaden kan upprätthållas. Tillförseln utifrån är av stor betydelse för såväl hemmaproduktionen och transportväsendet som för den direkta konsumtionen. Sjöfarten spelar i dessa avseenden en viktig roll samtidigt som den direkt tillför landet inkomster. Sjöfolket tjänar i sin gärning vitala nationella intressen. Detta gäller redan under fredliga tider. Det gäller icke mindre under ofredstid. Även de neutralas svårigheter ökas då och särskilt sjöfarten vanskliggöres genom farorna för uppbringning eller sänkning av fartygen. Inför de nya riskerna ställes sjöfolkets mod och pliktkänsla på hårda prov. Det svenska folket har förvisso med varm känsla tänkt på vårt sjöfolk och dess vackra pliktuppfyllelse under de hårda och farofyllda förhållandena under de sistförflutna året. Det är för mig en kär plikt, att uttala fosterlandets tack och beundran för sjöfolkets uppoffrande insatser under denna tid. För dem, som därvid låtit sina liv, böja vi våra huvuden i vördnad.” Brevet är undertecknat av Per Albin Hansson.

Herr talman! Birger Rosqvist säger sig inte känna till vad ett internationellt svenskt register skulle komma att innebära. Låt mig då säga att det gör väl egentligen ingen. Det är just därför som vi i dag inte skall fatta ett konkret beslut, utan låt oss utreda det hela och införa det vid något senare tillfälle. På det viset är det lämpligt att arbeta i och med att socialdemokraterna inte var beredda att fatta ett beslut om detta i höstas då vi förra gången hade frågan uppe. På ett sätt tycker jag att det ligger en motsägelse i regeringens proposition. Å ena sidan visar man en medvetenhet om att högt skattetryck är skadligt för företagande. Det är naturligtvis en insikt som är en glädjande nyhet. Å andra sidan gör man egentligen ingenting alls åt problemet. De svårigheter som svensk sjöfart har att kämpa med har klara likheter med de problem som andra svenska företag har när det gäller att hävda sig i den internationella konkurrensen. Anledningen är densamma: Det är de höga skatterna. Detta vill vi angripa genom våra förslag om ett svenskt internationellt register, om lägre skatter för de ombordanställda med bättre möjligheter att investera och allmänt sett lägre skatter. Socialdemokraterna vill egentligen bara cementera dagens problem. Herr talman! I motsats till Birger Rosqvist har jag inget citat från 1940, men väl ett som bara är någon månad gammalt. Det är citat från en Birger Rosqvist närstående tidning, nämligen tidningen Arbetet i Malmö. På ledarsidan i tidningen skrevs så här om debatten kring sjöfarten: ”Redarstödet sänker visserligen kostnaderna för svensk bemanning, men fortfarande kvarstår en klar skillnad. ——=- Redarstödet kan ses som en utskrivning av huvudvärkstabletter till en dödssjuk i väntan på att ett mirakel ska ske. — —— Men visar det sig att försöket misslyckas kanske också till sist vi i Sverige ställs inför ödesfrågan: Ska vi fortsätta den inslagna vägen även om det innebär att svensk sjöfart flaggas ut och inget blir kvar? Eller ska vi acceptera ett internationellt register — dvs utländska låglönebesättningar — på fjärrsjöfart som Norge gjort? I båda fallen förlorar svenska sjömän jobb. Men införs ett ”norge-register” bidrar sjöfarten åtminstone till en förbättrad svensk bytesbalans.”

Herr talman! De två sista meningarna i Per Stenmarcks inlägg nyss tycker jag var väldigt bra, och jag instämmer helt i vartenda ord där. Vi begär en skyndsam utredning om möjligheten att få fram ett svenskt internationellt register av något slag, som kan rädda åtminstone fartygen kvar under svensk flagg. Birger Rosqvist svarar att de åtgärder som vi skall besluta om i dag kanske klarar problemet. Men kommunikationsministern har ju faktiskt redan sagt att så inte blir fallet — det är en av de få saker han säger. Det behövs alltså någonting annat också. Vi har lagt fram ett förslag, och jag har två eller tre gånger sagt att jag kan tänka mig även andra lösningar. Jag har hänvisat till Svenska maskinbefälsförbundet, som har arbetat fram förslag om ett off shore-register. För att inte trötta kammaren har jag inte läst upp programmet innantill. Dessutom är programmet inte antaget av förbundets kongress, som skall hållas i juni. Men jag ville fästa uppmärksamheten på detta förslag här, eftersom en facklig organisation står bakom. Detta är alltså någonting som Birger Rosqvist och hans kamrater kanske kunde tänka sig att ta fasta på. Birger Rosqvist talar varmt för att vi behöver ha sjömän, om det blir kris. Ja, tänk på det den gången vi skall besluta om jordbruksavtalet! Vi behöver faktiskt ha bönder för att producera mat.

Herr talman! Först vill jag gärna instämma i den hyllningssång till den svenske sjömannen som framfördes i det brev som lästes upp av ordföranden i trafikutskottet. Birger Rosqvist återkom ändock till detta med långsiktiga lösningar när det gäller sjöfartspolitiken och undrade om det inte är tillräckligt att vi talar om, att vi vill ha långsiktiga lösningar. Nej, Birger Rosqvist, vi kan väl vara överens om att detta med att bara föreslå subventioner — för propositionen innehåller ingenting annat konkret — är ingen lösning på lång sikt. När Birger Rosqvist vill veta innehållet i det internationella register som vi föreslår rekommenderar jag helt kort Birger Rosqvist att läsa vår reservation. Där framhåller vi att vi vill ha en utredning. Den skall komma till stånd mycket snabbt och inte arbeta alltför länge. Vi förordar i vår reservation att man tar det utkast som det har beslutats om i Norge och som diskuteras i Danmark i dag som utgångspunkt för vidare diskussioner och på den grunden utformar ett register, passande för det svenska samhället och den svenska sjöfartsnäringen. Kammaren övergick till att debattera finansutskottets betänkande 26 om statlig lokalförsörjning och vissa anslag för budgetåret 1988/89 inom finansdepartementets verksamhetsområde.
Herr talman! Till finansutskottets betänkande nr 26 finns en gemensam borgerlig reservation fogad om byggnadsstyrelsen och den statliga lokalförsörjningen. I den förespråkar vi reservanter en översyn av byggnadsstyrelsens status och organisation, eftersom vi anser att de förslag till förändringar som framförs i propositionen och som följs upp av utskottets majoritet inte är tillräckligt långtgående. Det är helt enkelt inte möjligt, anser vi, att inom ramen för de i propositionen angivna riktlinjerna uppnå en effektiv och kundorienterad ordning. Det nuvarande systemet för statsförvaltningens lokalförsörjning bygger på en ansvars-, kompetensoch befogenhetsfördelning mellan de myndigheter som anskaffar, förvaltar och upplåter lokaler — lokalhållare — och de myndigheter som brukar lokalerna — lokalbrukare. Inom huvuddelen av den civila statsförvaltningen är byggnadsstyrelsen lokalhållare. Byggnadsstyrelsen förvaltar i dag en lokalyta på 8,9 miljoner m?, varav ca 5,8 miljoner m? utgör statsägda lokaler. Byggnadsstyrelsen är i sin tur uppbyggd på fem regioner och den centrala förvaltningen på sju byråer. Verket har drygt 2 000 anställda, varav ca 750 är sysselsatta med fastighetsdrift och ca 400 med byggnadsverksamhet i egen regi. Egenregiverksamheten omsätter ca 250 milj.kr.per budgetår. Målet för det förnyelsearbete som regeringen förespråkar är att riksdagen, regeringen och myndigheterna bör lägga ökad vikt vid lokalkostnaderna och deras förändringar. Verksamhet och lokalförsörjning bör prövas samlat. Lokalförsörjning bör prövas långsiktigt. Myndigheter bör ges ökade möjligheter att under kostnadsansvar disponera resurser för lokaler. Handläggningen av lokalförsörjningen bör i ökad utsträckning kunna delegeras till myndigheterna. Den statliga lokalförsörjningen bör i ökad mån samordnas. Enligt vår uppfattning däremot är det inte möjligt att inom ramen för dessa riktlinjer uppnå en effektiv och ”kundvänlig” ordning vad avser statsförvalt ningens lokalförsörjning. Det finns, anser vi, flera modeller för att uppnå en mer decentraliserad och därmed ”smidigare” fastighetstjänst på den statliga sidan. Jämförelser kan göras med det privata näringslivet. På senare tid har ju många industriföretag överlåtit sina fastigheter på specialbolag inom koncernen och i flera fall sålt dem. Andra föredrar att hyra lokaler av specialiserade fastighetsbolag. I ytterligare några fall har företag sålt sina fastigheter med återköpsrätt efter viss tid för att under mellantiden hyra dem. Staten skulle i likhet härmed kunna dela upp byggnadsstyrelsen på flera statligt ägda men självständiga bolag eller också anförtro lokalförsörjningen åt fastighetsbolag som även har privat kapital. En tredje modell är att staten hyr lokaler av privata bolag. Möjligheter finns alltså att pröva olika vägar liksom att helt låta de olika myndigheterna själva få bestämma över lokalanskaffningen. Varför kan t.ex. inte stora universitet som Lunds universitet eller Uppsala universitet själva få ha hand om sin byggnadsoch fastighetsförsörjning? Kompetensen finns och verksamheten är tillräckligt stor för att bli rationell enligt min uppfattning. Nej, det stora problemet med nuvarande ordning är att byggnadsstyrelsen saknar konkurrens inom sitt område. Därmed är det svårt att bedöma verksamhetens effektivitet. De skillnader i redovisningssystem som föreligger medan byggnadsstyrelsen och på marknaden verksamma fastighetsbolag gör det svårt att utan ingående analyser påvisa skillnader i lönsamhet och avkastning. Det som emellertid vid en snabb jämförelse frapperar är den stora serviceorganisationen hos byggnadsstyrelsen. I stället för att köpa utredningsoch projekteringstjänster, inredningsrådgivning m.m. som många enskilda fastighetsbolag gör har man dem inbyggda i den egna organisationen inom byggnadsstyrelsen. Fluktuationer i behovet av tjänster kan därmed inte snabbt avspeglas i kostnadsanpassningar på dessa områden, vilket jag tycker är beklagligt. Jag anser, herr talman, att vad som behövs är konkurrens. Byggnadsstyrelsen bör överföra den förvaltande verksamheten till två eller flera fastighetsaktiebolag. En väg kan vara att göra indelningen regionalt, ungefär i överensstämmelse med den nuvarande regionala indelningen. En annan väg kan vara att dela upp fastighetsbeståndet i två fastighetsbolag med så likartad sammansättning av fastighetsbeståndet som möjligt och låta dem arbeta parallellt på marknaden. Statliga myndigheter som har konstaterade behov av nya lokaler kan förutom till de statliga fastighetsbolagen även vända sig till privata företag och inhämta offert på bästa och billigaste alternativ. De statliga fastighetsbolagen får också som naturliga delar av sin verksamhet ompröva och omförhandla nuvarande hyressättning samt se över fastighetsinnehavet, varvid såväl inköp som försäljningar kan aktualiseras, allt med ambitionen att uppnå så god avkastningsförmåga som möjligt på det insatta kapitalet. Fastighetsbolagen kan sedan efter bildandet introduceras på börsen i likhet med andra fastighetsbolag. Staten kan även vända sig direkt till olika fonder som fjärde AP-fonden, SPP och andra enskilda kapitalförvaltare med erbjudande om försäljning av delar av fastighetsbolagen. Det har enligt min uppfattning betydande fördelar i flera avseenden. Genom en överföring av statens fastighetsinnehav till fastighetsbolag kan kapitalmarknaden direkt tas i anspråk för investeringar, varigenom bl.a. den fördelen uppnås att den statliga budgeten inte belastas. Det totala värdet av de fastigheter som ägs av staten och som förvaltas av byggnadsstyrelsen uppgår till mellan 25 och 30 miljarder kronor. En privatisering av delar av statens fastighetsinnehav skulle minska den offentliga sektorns omfattning samtidigt som en ökad konkurrens skulle erhållas på fastighetsmarknaden, till båtnad för alla parter. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

affärsverken. Det är till denna punkt som den reservation som jag tidigare talade om anknyter. Jag avstår från att göra en sammanfattning av reservationen.

Utskottets majoritet anser inte att fastighetsförvaltningen skulle bli effektivare om den delades upp på flera fastighetsbolag, i varje fall inte axiomatiskt. De krav på planering, samråd, angelägenhetsgradering och besparing som är nödvändiga tillgodoses bäst, menar vi, om förvaltningen finns under en enhet. Detta innebär naturligtvis inte att byggnadsstyrelsen inte skall kunna överväga försäljning av fastigheter om detta leder till en effektivare fastighetsförvaltning. Statligt ägande och eget byggande skall inte vara ett självändamål. Den tredje punkten jag nämnde har rubriken Investeringar. I propositionen föreslås att investeringarna inom byggnadsstyrelsens ansvarsområde skall redovisas samlat i form av en rullande treårsplan. På detta sätt kommer riksdagen att få ta del av ett samlat material beträffande investeringar under de kommande tre åren. Det blir fråga om en prioritering inom departementens resp. ansvarsområden men också mellan departementen. Två utskott, utbildningsoch justitieutskotten, har yttrat sig till finansutskottet i denna del. Inget av utskotten har något att invända i principfrågan. Enligt finansutskottets mening bör det även i framtiden ankomma på berörda utskott att pröva lokalförsörjningsfrågorna. Finansutskottet kommer att inhämta yttranden från dessa utskott. Prioriteringen inom resp. beredningsområde bör göras av vederbörande utskott. Om något utskott skulle anse att medelsramen bör utökas, får denna fråga behandlas av finansutskottet. Utskottet kommer då att överväga de samhällsekonomiska effekterna och, inte minst viktigt, i vilken utsträckning de kan finansieras. Investeringsbehovet under de närmaste tre åren beräknas till 800 milj.kr. per år, alltså sammanlagt 2 400 milj.kr. Utskottet har ingenting att invända mot dessa beräkningar. Vi är samtidigt medvetna om att beloppen för de sista åren bör betraktas som preliminära. Herr talman! Som jag hoppas har framgått av vad jag har sagt stöder jag de förslag till beslut som finansutskottet har lagt fram i detta betänkande. Men för säkerhets skull yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 26 i alla dess delar och avslag på den föreliggande reservationen.

Herr talman! Eftersom Arne Kjörnsberg säger att utskottsmajoriteten inte axiomatiskt anser att det blir bättre med en uppdelning av byggnadsstyrelsens fastighetsinnehav, förvånar det mig att man stannar på halva vägen. Genom de sex punkter i utskottets betänkande som Arne Kjörnsberg redovisade har man ju redan talat om att det skall ske en viss decentralisering av verksamheten och att de enskilda myndigheterna skall få större frihet. Varför inte fortsätta hela vägen ut, Arne Kjörnsberg? Även internt inom byggnadsstyrelsen diskuterar man ju att regionalisera verksamheten, så att man bara har kvar ett centralt kontor i Stockholm för vissa projekteringsuppgifter av central natur och regionerna i övrigt skall vara självständiga. Då är man nästan framme vid den modell som vi borgerliga reservanter har förespråkat. Varför inte pröva denna modell för att se om den fungerar bättre än det nuvarande systemet? Kan jag få ett svar på den frågan, är jag tacksam.

Herr talman! Jo då, Rune Rydén, det skall bli ett svar: Skälet är naturligtvis att vi inte tycker att detta är halva vägen, utan att det är att gå hela vägen, i varje fall för närvarande. Det finns enligt vår mening inget skäl för att i nuvarande situation så att säga gå utför vägen och nedför stupet, som det måhända skulle kunna bli fråga om. Vi menar att förslaget är ett bra initiativ och innebär en omprövning samt ett försök till att göra byggnadsstyrelsens förvaltning än effektivare. Vi tror alltså att detta för närvarande är den rätta vägen, Rune Rydén.

Herr talman! Det är synd att Arne Kjörnsberg inte riktigt beträder vägen. Jag tycker att det finns anledning att tänka på det gamla ordspråket om att friskt vunnet är hälften vågat. Men det har Arne Kjörnsberg inte gjort. Om man gör denna uppdelning, kommer det ju bara att göras vissa förändringar av kungl. byggnadsstyrelsen. Man kommer inte att uppnå de effekter som vi eftersträvar, dvs. en bättre organisation, effektivare fastighetsförvaltning och bättre ekonomi, vilket skulle göra att de myndigheter som anlitar kungl. byggnadsstyrelsen också får möjligheter att utnyttja sina lokaler på ett billigare och effektivare sätt och få en kundvänligare orientering än för närvarande.

Herr talman! Jag kan faktiskt inte motstå frestelsen att tala om för Rune Rydén att han vände på ordspråket. Det lyder: ”Friskt vågat är hälften vunnet.” Vi tycker att vi vågar friskt — vägen är beträdd. Om man nu skall använda sig av ordspråk eller citat, så kanske man kunde fundera över den smala och den breda vägen, herr Rydén. Jag vet inte, men det kanske är symptomatiskt att Rune Rydén ytterst litet berör den del av reservationen som med min tolkning visar det verkliga syftet: ni vill göra denna uppdelning, denna regionalisering, därför att ni vill nå det för er viktiga självändamålet introduktion på börsen och privatisering. Det tycker inte vi att det finns något skäl för.

Herr talman! Det fanns kanske skäl för mig att vända på ordspråket, eftersom det är symptomatiskt för den socialdemokratiska politiken att gå baklänges i den här frågan. Arne Kjörnsberg har alldeles fel när han säger att det verkliga skälet för denna förändring är det som står i slutet av reservationen. Att det är en viktig sak som vi vill uppnå är helt klart, men det viktigaste skälet är att vi vill ha en effektivare statlig fastighetsförvaltning med en bättre kundorientering än för närvarande. Den nuvarande organisationen ger inte byggnadsstyrelsen de möjligheterna. Det beklagar vi, och det är det vi vill förändra. Det hoppas jag att Arne Kjörnsberg förstår.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar finns en reservation av vänsterpartiet kommunisterna med krav om att riksdagen borde ge regeringen till känna att också vänsterpartiet kommunisterna skall vara representerat i invandrarverkets styrelse. Invandraroch flyktingpolitiken är en stor och viktig del av det politiska aktivitetsfältet, där vänsterpartiet kommunisterna har varit synnerligen engagerat. Vpk är emellertid det enda parti som inte är representerat i invandrarverkets styrelse. Invandrarverket är det statliga organ som har till uppgift att fullfölja, bevaka och granska invandrarpolitikens praktiska tillämpning i alla avseenden. När man gör den bedömningen att det är av värde att de övriga politiska partierna är representerade i invandrarverkets styrelse, så förstår jag inte varför vpk inte skall vara det. Någon förklaring till den bedömningen har inte lämnats. I sitt avslagsyrkande på vpk-motionen, som motsvaras av reservationen, uttalar utskottet att ”frågan om sammansättningen av invandrarverkets styrelse får ankomma på regeringen”. Först och främst måste jag påpeka att kravet i motionen och reservationen inte går ut på att man skall ändra beslutsordningen för tillsättandet av olika styrelser. Vi anser liksom utskottet att regeringen också i fortsättningen skall tillsätta de olika styrelserna inkl. invandrarverkets styrelse. Men vi anser att riksdagen borde ge regeringen till känna att också vpk bör vara representerat iinvandrarverkets styrelse. Det är fullt möjligt att göra ett sådant tillkännagivande utan att inskränka på regeringens befogenheter i något avseende. När utskottet säger att frågan om sammansättningen av invandrarverkets styrelse får ankomma på regeringen, får man ha klart för sig att regeringen redan har uttryckt sin vilja att vpk inte skall vara representerat i denna styrelse. Annars hade vårt parti varit representerat. Regeringen har klargjort sitt ställningstagande, att utestänga vpk från att vara med i invandrarverkets styrelse. Utskottets skrivning kan inte tolkas på annat sätt än att utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att vpk också i fortsättningen skall utestängas från möjligheten att ta del av invandrarpolitikens praktiska tillämpning, den möjlighet som de övriga partierna har genom att vara representerade i invandrarverkets styrelse. Jag frågar mig varför. Ni måste ha en motivering. Varför anser utskottsmajoriteten, liksom regeringen, att vpk bör utestängas från invandrarverkets styrelse? Varför anser ni att vpk inte skall ha samma förutsättningar som de övriga partierna att fullfölja sin uppgift på invandrarpolitikens område? Vad finns det för anledning till ett sådant ställningstagande? Anständigheten kräver att ni förklarar er i sakfrågan och inte kryper bakom sådana formella skrivningar som att hänvisa till regeringens befogenheter. Det är fullt möjligt för riksdagen att uttala en mening och att ge regeringen den meningen till känna. Jag vill att ni förklarar varför ni delar regeringens uppfattning att vpk bör utestängas från invandrarverkets styrelse också i fortsättningen.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28 behandlar en ny organisation för statens invandrarverk. Regeringen inledde under 1987 ett översynsarbete när det gäller invandraroch flyktingpolitiken. Arbetet syftar bl.a. till att förkorta handläggningstiderna och att få till stånd en effektivare flyktingmottagning. Som ett led i detta arbete har regeringen lagt fram en proposition om en ny organisation för statens invandrarverk. Arbetsbelastningen i verket har ökat kraftigt i takt med att antalet asylsökande och flyktingar har ökat. En mycket kraftig ökning skedde 1984. Det sammanföll i tiden med att invandrarverket tog över huvudmannaskapet på den statliga sidan för flyktingmottagandet, och också med att det nya systemet med kommunalt omhändertagande började tillämpas. Visserligen har flera mindre organisationsförändringar genomförts, och invandrarverket har fått både permanenta och tillfälliga resursförstärkningar, men stommen i verkets organisation har i stort sett varit oförändrad sedan verkets tillkomst 1969. Antalet asylsökande har sedan den stegring som inträffade 1984-1985 fortsatt att öka, och det finns för närvarande ingenting som tyder på någon omedelbar minskning. Antalet asylsökande kommer med stor sannolikhet att under de närmaste åren vara av samma omfattning som under 1987. Invandrarverkets organisation måste därför anpassas till de nuvarande arbetsuppgifterna för att bl.a. göra det möjligt att förkorta handläggningstiderna och åstadkomma ett bättre flyktingmottagande. Förslaget till ny organisation innebär i korthet att verket inte längre skall vara indelat i byråer utan organiseras i huvudenheter. En huvudenhet svarar för tillståndsprövning och därmed också för medborgarskapsfrågor, en huvudenhet för invandraroch flyktingfrågor. En sådan organisation förutsätter en långtgående delegering av ansvar och befogenheter inom de olika verksamhetsområdena. Detta ställer stora krav på verksövergripande planering och samordning. Man bör därför till verkschefen knyta särskilda resurser för planering, styrning och kontroll av verksamheten. För utredningar i asylärenden bör fyra utredningsslussar organiseras. Där skall också finnas personal från invandrarverket för handläggning och beslut. Det finns flera skäl som talar för detta — bl.a. ges möjlighet att i direkt anslutning till asylutredningen sortera ärendena i klara bifallsärenden och ärenden i vilka offentligt biträde skall förordnas. I klara bifallsärenden kan dessutom beslut fattas omgående. Förutom redan befintliga utredningsslussar i Karlslund och Flen bör det inrättas en i södra och en i västra Sverige. Invandrarverkets funktioner för mottagande av asylsökande och flyktingar bör enligt propositionen organiseras i regioner. I varje region bör finnas ett kontor som ansvarar för det direkta samarbetet med kommunerna vid utplacering av flyktingar. Regionala kontor i kombination med utredningsslussar ger också samordningsvinster. I propositionen anges att det för närvarande är lämpligt att dela in landet i fem regioner och att regeringen bör besluta i denna fråga. Enligt gällande riktlinjer skall även den som väntar på beslut om uppehållstillstånd erbjudas plats i en kommun. Svårigheterna att få fram kommunplatser har medfört att många flyktingar med uppehållstillstånd har fått vänta långa tider innan de fått plats. I propositionen föreslås att nu gällande riktlinjer ändras så att i första hand de som har beviljats uppehållstillstånd får de bostäder som kommunerna kan ställa till förfogande. Vidare anges också i propositionen att det fortsatta utredningsarbetet får belysa det sätt på vilket verkets invandrarpolitiska arbete i övrigt skall bedrivas. Det sägs också att invandrarverket även med den nya organisationen bör ledas av en styrelse. Det är tänkt att den nya organisationen skall gälla från 1 juli 1989. Till utskottets betänkande finns, som vi nyss har hört, en reservation från vpk. Det partiet anser att det är av stor vikt att samtliga riksdagspartier är representerade i invandrarverkets styrelse. I den s.k. verksledningspropositionen behandlades frågor om riksdagens och regeringens insyn i och styrning av statliga myndigheters verksamhet. I den angavs också att regeringen alltid borde vara fri att avgöra en styrelses sammansättning. Därför borde inte heller nomineringsförfarandet regleras. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För det första yrkar jag bifall till vpk-reservationen vilket jag glömde i mitt huvudanförande. För det andra vill jag säga till Maud Björnemalm att vi inte behöver läsa hela betänkandet innantill här i kammaren, framför allt inte de delar av betänkandet som vi alla är överens om. Det intressanta i sammanhanget är de frågor som väcks av just den text som Maud Björnemalm läste upp ur betänkandet. Frågorna kvarstår. Frågan är följande: Varför anser ni att det är nödvändigt eller av värde att de övriga partierna är representerade i invandrarverkets styrelse men inte vpk? Ni hänvisar till regeringen och dess rätt att tillsätta styrelse. Jag måste då en gång till påpeka att vpk-reservationen och motsvarande motioner inte har krävt en ändring av beslutsförfarandet vid tillsättning av olika styrelser. Vi, liksom utskottsmajoriteten, tycker att regeringen också i fortsättningen skall tillsätta olika styrelser. Däremot anser vi att det ingår i riksdagens befogenheter att ge regeringen till känna det nödvändiga i att alla partier är representerade i invandrarverkets styrelse. Det är en förutsättning för att alla partier skall kunna bevaka invandrarpolitikens praktiska tillämpning och för att de skall kunna utveckla sin politik på det här området. När ni alltså inte tar hänsyn till sakfrågan utan hänvisar till formella skäl, t.ex. till att regeringen har rätt att fatta beslut i den här frågan, då måste det tolkas på det sättet att ni delar regeringens uppfattning att vpk inte borde vara representerat i invandrarverkets styrelse. Frågan är: Varför? Kan ni ange några skäl till att vpk inte skall få vara representerat? Vilka skäl finns det? Det har jag frågat, och jag skulle gärna vilja ha ett svar!
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är ganska angeläget att inför riksdagens ledamöter redogöra för invandrarverkets nya organisation. Det får stå för Alexander Chrisopoulos att tycka att jag läser innantill. Vi säger inte att vpk skall utestängas från representation i invandrarverktets styrelse. Vi säger i utskottets betänkande att regeringen skall avgöra styrelsens sammansättning. Också konstitutionsutskottet har vid dess behandling av propositionen sagt att en lekmannastyrelses sammansättning måste bestämmas av regeringen från fall till fall under beaktande av de uppgifter som styrelsen har att utföra.
Herr talman! Regeringen har redan bestämt, Maud Björnemalm, att vpk inte får sitta med i invandrarverkets styrelse. Hade den bestämt något annat skulle det ha inneburit att vpk skulle ha varit representerat. Då skulle frågan vara ur världen, så att säga. Att regeringen inte vill ha vpk med i invandrarverkets styrelse är uppenbart. I den frågan skulle riksdagen ge regeringen till känna vad riksdagen tycker. När ni nu hänvisar till regeringens rätt att välja styrelse för invandrarverket innebär det att ni delar regeringens uppfattning i frågan om vpk:s deltagande i styrelsen. Ert yttrande kan inte tolkas på annat sätt.
Herr talman! Det handlar också om proportionalitet, Alexander Chrisopoulos. När vpk blir tillräckligt stort kommer partiet med all säkerhet att få en plats i invandrarverkets styrelse.
Herr talman! Äntligen ett skäl till att ni tycker som ni gör. Men varför döljer ni det? Varför säger ni inte från början att vpk är ett så litet parti att det inte bör få vara representerat i invandrarverkets styrelse? Ni anser att små partier — även om de är representerade i riksdagen och även om de formellt skall dela alla förutsättningar för att bedriva politisk verksamhet — skall utestängas från möjligheten att sitta i en styrelse som t.ex. invandrarverkets. Detta är åtminstone ett ärligt besked — om det är rätt är en annan sak! Det får ni ta ansvar för.
Herr talman! Jag hänvisar än en gång till konstitutionsutskottets behand ling av den här frågan. Den behandlingen har faktiskt riksdagen ställt sig bakom.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas dels idrott, dels turism och rekreation. Vi har kommit överens om att ta upp de två avsnitten var för sig, och jag kommer att beröra endast turism och rekreation. Lars Ahlström kommer att svara för idrotten för vår del. Det har under årens lopp inte förelegat större meningsskiljaktigheter om anslagen till Turistrådet och andra ekonomiska insatser för att främja turism och rekreation, däremot beträffande principerna för turistpolitiken. I början på 80-talet gjordes några utredningar som behandlade turistoch rekreationspolitik och som förordade olika riktade åtgärder för att främja turismen. I kulturutskottets betänkande 1983/84:22 behandlades dessa frågor, och vi moderater reserverade oss då tillsammans med folkpartiet till förmån för mer generella åtgärder. Vi förordade en satsning på marknadspolitiska åtgärder och utveckling av turistnäringen med sikte på ökad beläggning och förlängd säsong. Dessa frågor återfinns också i år — i reservation 7, till vilken jag yrkar bifall. Där framhåller vi att det är människors individuella önskemål som skall styra formerna för turism och rekreation. En god marknadsföring som stärker turistnäringen kan dessutom positivt påverka Sveriges bytesbalans och sysselsättning. Det är tyvärr så, att svenskarnas utlandsresande har blivit en allt tyngre belastning för bytesbalansen. I mars i år gav resevalutanettot ett underskott på 1,2 miljarder kronor — det största underskottet någonsin — och 9 tendensen har varit tydlig under hela 80-talet. Men hellre än att straffa svenskarnas utlandsturism bör vi främja turistnäringen i Sverige, och en satsning som New Sweden-kampanjen i USA har naturligtvis sitt givna värde. Den presentation som God morgon Amerika gjorde av vårt land kan säkert också locka amerikanska resenärer till Sverige, trots att några inslag för många av oss svenskar verkade väl hårt regisserade för att vara spontana. När riksdagen beslöt att Turistrådet skulle utarbeta en samordnad strukturplan för utvecklingen av turism och rekreation och tillsammans med industriverket och andra organ göra en branschstudie av turistnäringen, framhöll de borgerliga partierna i gemensam reservation att en fortsatt planering tenderade att fördröja faktiska åtgärder och att rådet borde gå från ord till handling. När nu strukturplan och branschstudie föreligger, finns det anledning att granska dem kritiskt. En genomlysning av den svenska turistnäringen kan naturligtvis vara värdefull, men om man sedan föreslår koncenterade insatser till några få områden kan detta hämma andra orter och regioner. De kritiska synpunkter vi har i detta avseende uttrycker vi i en gemensam borgerlig reservation, nr 10, till vilken jag yrkar bifall. Liksom tidigare anser vi moderater att Turistrådet, som ju har till uppgift att komplettera och stödja de insatser som görs av främst turistnäringen, skulle vara betjänt av att företrädare för näringen ingick i rådets styrelse. Kravet på översyn förs fram i reservation 13, och jag yrkar bifall också till denna. Sverige är troligen det båttätaste landet i världen, med cirka en och en halv miljon båtar. Båtsemester äventyrar sällan turistvalutabalansen — det är en billig semesterform — och alla grupper i samhället återfinns bland båtägarna. Fastän båtsporten främst utformas av enskilda människor och deras organisationer har staten ett visst ansvar. Det är därför motiverat att regeringen lägger fram förslag till utveckling av båtlivet i Sverige, gärna på grundval av Turistrådets rapport Båtliv — en folkrörelse, nyttigare än du tror — i enlighet med de krav som förs fram i en socialdemokratisk motion. Vi finner det dock tillfredsställande att utskottets majoritet tar avstånd från förslaget till en båtavgift, som förs fram i samma motion. I samband med införandet av den nuvarande båtregistreringen framhöll vi moderater — bland andra — att den innebar en icke önskvärd belastning för båtlivet, och att den inte var ett lämpligt instrument för de syften man menade att den skulle tjäna. Det har visat sig att beslutet är dåligt förankrat, och det vore mycket olyckligt med ytterligare belastning på båtlivet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 14.

Herr talman! Mitt anförande rör den del av betänkandet som handlar om turism. Rune Ångström kommer senare att tala om idrott. Turismen ökar i betydelse. Den blir allt viktigare för många länders och regioners ekonomi. Allt fler människor livnär sig på inkomster från turismen. Men konkurrensen om turisterna hårdnar, och det ställs allt större krav på turismen när det gäller att möta människors behov av upplevelser. Hittills har man i Sverige satsat mycket på hur turisterna skall resa, bo och äta men alldeles för litet på vad de skall göra, på resans innehåll. Samtidigt söker människor alltmer efter aktiviteter med innehåll på sin semester. Det räcker inte med sol och bad, med natur och motion — man vill se, uppleva och lära sig något. I budgetpropositionen talas också om nödvändigheten av att utveckla en intressantare Sverigeturism. Målet är att locka hit utländska turister och också att ge så många svenskar som möjligt rekreation i sitt eget land. Sverige har ju speciellt goda förutsättningar för s.k. upplevelseturism i form av vacker natur, relativt ren miljö och stora kulturvärden. I många länder i Europa är kulturen, dvs. musik, teater, museer och kulturminnen, själva kärnan i turismen. Kulturen är helt enkelt en förutsättning för turism. Arkeologiska utgrävningar görs t.ex. till turistattraktioner, och fornlämningar rekonstrueras. Landets historia levandegörs på så sätt både för turister och för de egna invånarna. I Frankrike menar man att kultur är turismens hjärta. Att kulturminnen är intressanta och fascinerande är en självklarhet för fransmännen, som gärna besöker sådana under semesterveckor eller vid veckoslut. Också i Sverige har detta intresse uppmärksammats på senare år, och turismen tar i allmänhet till vara det kulturutbud som finns på platsen i form av musik och sommarteater. Men att direkt uppmuntra och satsa pengar på kulturarrangemang och på upprustning och levandegörande av kulturminnen är ännu inte så vanligt. Sedan 1985 pågår ett samarbete mellan Sveriges turistråd och riksantikvarieämbetet kring temat kultur och turism. Syftet är att öka samarbetet mellan dem som arbetar med kultur resp. turism för att på lång sikt ge turismen ett rikare kulturellt innehåll. Det finns mycket att göra och en del projekt har redan startats. Både turismen och kulturen tjänar på samarbetet. I motion Kr416, som handlar om turism i Skåne, hävdas att just Skåne har särskilda förutsättningar för att utveckla sådana här samarbetsprojekt. Skåne är rikt på kulturhistoriska minnen från olika tider och av olika slag, ofta belägna i vacker och omväxlande natur. De ligger väl samlade och kan nås på en dags resa via ett välförgrenat vägnät. Trots närheten till kontinenten har Skåne hittills inte kunnat tillgodogöra sig alla de positiva effekter av turismen som läge och tillgångar motiverar. Men, med en riktigt utformad marknadsföring, inriktad på den unika kombinationen av vacker natur och rik kultur, borde Skåne kunna locka turister till sig i mycket högre grad än i dag, när de flesta endast reser genom landskapet på väg till eller från utlandet. Sveriges turistråd och riksantikvarieämbetet bör tillsammans kunna utveckla kulturturismen i Skåne. Idéer saknas verkligen inte. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 15 och dessutom till reservationerna nr 7, 10 och 17 samt för övrigt bifall till den del av betänkandet som gäller turism.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 20 behandlas idrott, rekreation och turism. Vi har gjort den fördelningen inom centern att jag kommer att ta upp rekreation och turism, medan Karl Boo kommer att tala om idrottsfrågorna. Den betydelse som turismen har som näring för Sverige redovisas i propositionen och i utskottets betänkande. Jag vill understryka den betydelsen. Vi kan få omfattande inkomster till vårt land genom turister från utlandet, samtidigt som vi själva genom att förflytta oss i landet och uppleva nya miljöer bidrar till en levande näring. Det anges också i betänkandet att det är ungefär 5 70 av de förvärvsarbetande som arbetar med turism. Turismen har alltså i dag en betydande sysselsättningsgrad, större än många andra branscher. Ungefär 200 000 människor i landet kan sägas få sin utkomst av turism. Det finns betydande regionalpolitiska kopplingar till dessa arbetstillfällen. Självfallet är turismen på vissa håll mer av säsongsarbete, medan den på andra håll, där man har både vinteroch sommarsäsong, kan innebära helårsarbete, vilket är ett välkommet och betydande tillskott. I betänkandet sägs att det är besvärande att turistnettot uppvisar ett så stort underskott. Det anges till 9 miljarder kronor i utskottsbetänkandet. Detsamma angav regeringen i budgetpropositionen. Det beloppet gäller för 1986. Det som har hänt sedan dess är att mätningen för 1987 uppvisar 10,9 miljarder i underskott på turistnettot, dvs. på ett år har nettot förändrats med 1,9 miljarder kronor. Alldeles färska siffror, som jag har fått mig tillsända i dag, redovisar ökningen inom charterturismen, alltså svenskar som reser ut ur landet. Det gjorde drygt 1,2 miljoner människor under 1987. Det är en ökning med 20 76 gentemot 1986. Man kan alltså, på mycket goda grunder, anta att underskottet kommer att fortsätta att växa, alldenstund ökningstakten för den utländska turismen i vissa fall har stagnerat. Vissa marknader har haft tillbakagångar. Regeringen sätter stor tilltro till de branschstudier som statens industriverk har tagit fram och säger att de visar på mycket goda möjligheter för turismens tillväxt i landet. Detta reser naturligtvis några frågor hos oss. Centern, moderaterna och folkpartiet har i en gemensam reservation markerat sin mening om dels branschstudien, dels strukturplanen. Arbetet med strukturplanen, som utförs av Turistrådet, fortsätter nu. Man rullar fram planen för 1988. Det vi i motioner anfört mot de här två dokumenten är att de bidrar till en kraftig koncentration av insatserna inom turismen. Tidigare var det tre geografiska områden som var utpekade. Nu fortsätter detta arbete och för 1988 utpekas Stockholm, Göteborg och Malmö som en intressant region — hur den nu kan bli det, för det är ganska stora avstånd mellan dessa orter. Men detta skall avspegla satsningar på storstäderna. Andra regioner är Sälen-Åre, Kiruna-Narvik och slutligen Gotland. Det är inom dessa områden man tänker göra sina insatser. Detta ställer tydligen regeringen upp på, och utskottet godkänner i sin skrivning att detta skall ske. Därför kan det vara intressant att titta på vad som har hänt under 1987. Den del av landet som ökat mest, räknat i antal gästnätter, är Dalarna — inte framför allt i fjällområdena, utan faktiskt i stugbyar som är ganska spridda i Dalarna. Det innebär en betydande ökning för sommarturismen. Dalarna var inte med bland de prioriterade områdena. Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel, som visar att det faktiskt finns utvecklingsmöjligheter i andra regioner i landet än dem som utpekas i planerna. Faran med strukturplanen är att andra regioner på något sätt känner sig slagna på förhand. Det funderas över om man över huvud taget kommer att få något stöd. Ekonomiskt stöd är det klent med, men kommer man ens att stöttas för sina idéer av Turistrådet, som satsar helt enligt sina egna planer? Från centerns sida har vi föreslagit att en plan skulle utarbetas där målsättningen för turismens utveckling i landet skulle anges. Vi anser att en ökning av antalet turister från utlandet med 5 26 om året skulle vara möjligt om ytterligare satsningar gjordes. Nu säger utskottet att Turistrådets uppgift bl.a. är att på olika sätt stödja de insatser som görs och utveckla marknadsföringen såväl inom som utom landet. Utskottet underströk att det knappast kan vara möjligt eller ens önskvärt att staten genom Turistrådet skulle lägga fast en för hela landet gällande plan med riktlinjer för turismens utveckling. Det innebär alltså att utskottet sätter större tilltro till strukturplanen än till en målsättning för hela landet. Utifrån det jag nu har redovisat av det fortsatta arbetet med strukturplanen kan man fundera över hur det stämmer överens med den målsättning som utskottet har på en annan sida i betänkandet, där man talar om helhetssynen. Där betonar man den regionalpolitiska betydelse som turismen har, tillsammans med möjligheterna för människor att få uppleva nya miljöer, att delvis få uppleva nya kulturer osv. Jag vill fråga utskottsmajoriteten: Blir det nu så, att man bl.a. av regionalpolitiska skäl skall satsa mer på Stockholm, Göteborg och Malmö? Vi har väl inte den uppfattningen inom centern att det skulle vara av största betydelse regionalpolitiskt att satsningarna sker där. Det finns ju flera andra områden som faktiskt kämpar med sina egna satsningar, vilka har betydligt större regionalpolitisk betydelse än de satsningar som strukturplanen tar upp. Vi ifrågasätter också om det finns någon helhetssyn i strukturplanen. Om man läser det dokument som presenterades i fjol och riktlinjerna för det dokument man skall göra under 1988 finns det verkligen fog för att ifrågasätta detta. Vi från centern tar i turistmotionen upp det förhållandet att man nu igen håller på att få en splittrad bild när det gäller det datoriserade bokningssystemet. Det som började med BOKSER, som skall avslutas i och med detta års utgång, håller på att ersättas av ett annat rikstäckande system. Man har i varje fall den förhoppningen. Nu är bilden en helt annan. Det finns t.o.m. exempel på att man i samma län, där det finns flera bokningscentraler, har skaffat skild utrustning, vilket innebär att man visserligen kan kommunicera med omvärlden men man kan inte kommunicera med varandra i samma län. Detta är bara ett exempel. Jag skulle kunna anföra många fler exempel på att det ute i landet inte går att få en samordning till stånd. Jag vill erinra om vad som var utgångsläget för BOKSER när man började arbeta med detta system. Man skulle underlätta för konsumenterna, dvs. för svenskar och utlänningar som vill besöka landet, att få tag i bra bostad, kunna resa bekvämt, kunna köpa paket med olika arrangemang lika lätt som det faktiskt är för oss svenskar att åka till Mallorca. Vi från centern betraktar det som en allvarlig risk för en stor tillbakagång med försvåringar för konsumenterna som följd. Vi har därför föreslagit att man skulle ge Turistrådet 10 milj.kr. som hjälp till ersättningsinvesteringar när BOKSER går ur marknaden. Många av dem som jag har varit i kontakt med väljer nu betydligt enklare och billigare system. Man har inte råd med nya investeringskostnader därför att man inte hann med avskrivningarna för BOKSER. När man väljer nya sådana system prutar man på samordningskravet och möjligheterna till kommunikation, och det är någonting som konsumenterna får känna av — men inte på ett positivt sätt. Vi tycker att man bör satsa mer på marknadsföring och föreslår därför 25 milj.kr. mer än regeringen gör. Vi kan från centern ändå glädja oss åt att regeringen har kommit oss halvvägs till mötes. När vi förra året debatterade denna fråga i kammaren, hade regeringen inte satsat några pengar för marknadsföring i ökad omfattning under en treårsperiod. Centern föreslog även då 50 milj.kr. Nu har regeringen gått oss halvvägs till mötes, och det tackar vi för. Mest anledning att tacka har Turistrådet, som så väl behöver dessa pengar för att klara marknadsföringen på ett bättre sätt. Men det hade naturligtvis varit ännu bättre om man gett ett anslag enligt vårt förslag, 50 milj.kr. Så några ord om sammansättningen av Turistrådets styrelse. I de regionala och lokala organen finns det på samma sätt som i Turistrådets styrelse inte någon egentlig representation för näringen, utan man har valt att låta näringen representeras i en delegation eller någon typ av samrådsorgan eller referensgrupp. Erfarenheten visar att intresset från näringen att delta inte är så stort. Man vill ha inflytande. Därför föreslår vi från centern att man skall öka näringens inflytande i Turistrådets styrelse. Nu har det skett vissa omändringar även i denna fråga sedan vi diskuterade i fjol, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Vi har från centern också föreslagit att man skulle sprida semesterperioderna i syfte att underlätta för turistnäringen och även för konsumenterna. Det skulle bli lättare att ordna resor och lättare att få plats vid turistanläggningar. Utskottet anser att något särskilt uttalande inte behövs därför att regeringen uppmärksammar dessa problem. Då är det intressant att konstatera, enligt den statistik jag fått mig till del i dag, att semestersäsongen nu krymper. Man har en ganska bra marknad under vårvintern. Den största marknaden när det gäller svenskars resande är under juli månad, och vi har också den största marknaden för utländska besök under juli månad. Men resandet avtar fort på hösten. Vi har en period på våren som är svag, och i oktober månad förekommer knappt något resande alls, det är mycket blygsamt. Det finns alltså all anledning att sätta in insatser för att förlänga turistsäsongen. Det är då litet underligt att utskottet svarar som det gör. Det borde egentligen vara så — om utskottet känner till utvecklingen — att utskottet tar initiativ och pressar på regeringen i denna fråga. Det är inte, som man säger, en fråga enbart för fackliga organisationer och för arbetsmarknadens parter, utan det är fråga om en möjlighet för turistnäringen att utvecklas. Det är en fråga om möjligheten till ökad sysselsättning i landet, och det handlar om möjligheten för oss svenskar att få bo bra och att få uppleva goda arrangemang under vår ledighet. Alla vet att om man åker runt i landet under juli månad är de mest attraktiva ställena fullbokade, och det ger kanske inte det bästa intrycket eller de största möjligheterna till rekreation. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 18.

Herr talman! Vi är inom vänsterpartiet kommunisterna mycket kritiska till hur Sveriges turistråd bedriver sin verksamhet. Riksdagen har ju beträffande målen för Turistrådet klart sagt ut att man skall bedriva såväl rekreationspolitisk verksamhet som ett arbete för att främja turismen. Utskottet upprepar nu åter kraven på Turistrådet att ta ett ansvar för rekreationspolitiken. Med detta kunde man naturligtvis slå sig till ro och tänka att nu ordnar det sig nog. Men om man studerar utvecklingen inom detta område förstår man att det finns fog för vpk-kravet på en särskild myndighet för rekreationspolitiken i Sverige. För de ekonomiskt svagare grupperna är rekreation inom kort reseavstånd mycket viktig. Ökande fritid ställer också krav på rekreationsmöjligheter i anslutning till samhällen och städer. Den pågående och ökande naturförstörelsen hotar också att allvarligt skada eller rent av slå ut en del vatten, som utgjort en del av de fiskeintresserades möjlighet till vila och avkoppling. De handikappades och rörelsehindrades möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser ställer mycket bestämda krav på tillgänglighet, utformning av toaletter m.m. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion har vi yrkat avslag på de särskilda medel till marknadsföringsinsatser som ställs till Turistrådets förfogande. Skälet till detta avslag är att vi anser att rådet ger förtur åt näringslivets belöningsresande, utlandsturister och konferensverksamhet. Vår uppfattning är att detta inte är förenligt med den övergripande målsättning som riksdagen lagt fast för rådets verksamhet, eftersom vi befarar att Turistrådet kommer att i huvudsak arbeta med marknadsinsatserna och ytterligare tona ned sitt arbete med de rekreationspolitiska frågorna. I vpk-motionen om de fem outbyggda storälvarna Vindelälven, Pite älv, Råneälven, Kalix älv och Torne älv har vi utvecklat tankegångar om hur vi skulle vilja att man gjorde insatser för att tillvarata den stora resurs som dessa älvar representerar. Tyvärr vill utskottet inte satsa på älvarna. Försiktigheten kan ha flera orsaker. En är naturligtvis de ofta återkommande lokala kampanjerna i Norrbotten för att få en utbyggnad av någon eller några av dessa älvar för vattenkraftsproduktion, kampanjer som startas av enskilda socialdemokrater eller socialdemokratiska organisationer. En annan orsak är den allmänna motviljan hos både socialdemokrater och borgerliga partier att göra samhälleliga insatser för människor och bygder som inte kan ge en direkt återbetalning i form av klirr i kassakistan. Det är bara att beklaga att denna krassa attityd också drabbar insatser som i sig är både välmotiverade och riktiga. Jag vill också, herr talman, något kommentera det som tidigare talare här har sagt. Margareta Mörck gjorde i sitt tal en ganska träffsäker analys av hur en turist reagerar när han kommer till en plats: han vill ha något att göra, och han vill se något. Men varför, Margareta Mörck, är då folkpartiet en av motståndarna till insatser kring älvarna? Älvarna har i Norrland varit den verkliga kulturpulsådern. Det är kring älvarna som bosättningarna påbörjats. Det är kring älvarna som handelsplatserna har växt upp. Det är också längs älvdalarna som man har gjort de största fornfynden. Det är egendomligt om kultur skulle vara något så oerhört lokalt som Margareta Mörcks tal gav sken av. Vpk har både i årets och i tidigare motioner utförligt motiverat varför de här projekten bör genomföras, och jag hänvisar till dessa motioner. Samtidigt yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer vid detta betänkande.